Herr talman! De tidigare inläggen, inte minst det senaste, visar regionalpolitikens betydelse och det stora intresset. Dessutom råder det enighet om de stora linjerna. Utskottet har slagit fast att Värmland har det svårt och befinner sig i en utsatt position. Därför har hela arbetsmarknadsutskottet ställt upp för att göra en extra, positiv insats för länet, nämligen genom det särskilda anslaget på 12 milj.kr. som ställs till länets förfogande. Varför kan vi då inte gå med på det särskilda driftstödet till landstinget, frågar Gunnar Olsson patetiskt. Anledningen är bl.a. den att vi har att ta hänsyn till det beslut som bl.a. Gunnar Olsson ställde sig bakom här i kammaren för några veckor sedan. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17 konstaterade vi ju att insatsen för Norrbotten var en engångsinsats. Bl. a. står det i betänkandet ”att sysselsättningsproblemen i ett längre perspektiv inte kan lösas genom en ständig utbyggnad av den offentliga verksamheten. Avgörande är om man kan få till stånd en expansion inom industrin och andra näringsgrenar. Det är därför inom sådana sektorer framtida långsiktiga satsningar bör ske.” Det var vad vi hade som utgångspunkt när vi skulle bedöma den här frågan. Vad finns det då kvar av den stort uppblåsta motionen som åberopas så mycket? Det finns nio konkreta yrkanden i den. Gunnar Olsson och hans partikamrater anser att sju av dem är väl tillgodosedda. Detta har bl.a. lett tillatt man släppt sitt tidigare yrkande om ett särskilt utvecklingsbolag. På en av punkterna har man gått med ett på ett blankt avslag — det gällde förändringar beträffande stödområdena. Kvar är då den förhandlingsomgång som man begär skall komma till stånd mellan regeringen och landstinget. När det gäller denna investeringsoch driftinsats har vi sagt att vi av principiella skäl inte kan stödja den. Och sedan, om man är positiv och säger att det går för sig, blir det dessutom den lilla komplikationen att det inte är främst i de svaga områdena — dvs. i norr och öster — som den tunga satsningen skulle ske, utan i andra områden. Jag tog tidigare upp detta att riksdagen skulle gå in och ge ett driftbidrag till centrallasarettet i Karlstad. Ja, vad säger man i Lycksele, Kramfors, Strömsund eller Älvdalen? Och vad är det för rättvisa mot de andra länen — Västerbottens län, Västernorrlands län, Jämtlands län och Kopparbergs län, för att ta några län som har bekymmer som kan likna de värmländska bekymren? Gunnar Olsson hänvisade till sitt landstingsmannauppdrag och sade att han av det skälet väl kände förhållandena. Jag menar att det kan vara berättigat att då ställa frågan: Hur många jobb blir det i verkligheten? När startar de arbetena, som det ju skall förhandlas om, ifall riksdagen går med på det här? Och vilka orter får del av dessa arbeten?
Herr talman! Eftersom Gunnar Olsson ställde frågan till samtliga borgerliga partier vill jag bara kort redovisa att de moderata representanterna för Värmland gjorde klart för oss, som representerar såväl näringsutskottet som arbetsmarknadsutskottet, att Värmland hade särskilda problem. Vi avsatte då en dag och åkte till länsstyrelsen samt tog del av synpunkterna. Vi har sedan på grundval av alla informationer vi fått medverkat till det här förslaget att ge Värmland de 12 miljonerna. Jag vill påpeka att det är en extraordinär insats som vi på det sättet från vårt håll har medverkat till.

Herr talman! Jag förstår inte varifrån utskottets ordförande har fått detta, att det i något betänkande skulle ha skrivits in att det här skulle vara en engångsinsats. Det sades ifrån att om liknande svåra problem uppstår i något annat län, där det krävs extraordinära insatser, så skulle man mycket väl kunna tänka sig att föra Norrbottensmodellen vidare. Förhållandet är ju det att Norrbottens län har 20 000 människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi har i Värmlands län 11 000, och det säger väl en hel del om problemen i de här bägge länen. Elver Jonsson säger att det här kommer inte att skapa jobb där sådana bäst behövs. Men kan man tänka sig en större spridning av vårdobjekt i länet än i Arvika, Charlottenberg, Hammarö, Sunne, Årjäng, Kil, Ekshärad, Storfors, Säffle, Vålberg, Likenäs och Karlstad? Det är en spridning över hela länet, där man från landstingets sida har ansett att behovet av att bygga ut långtidsvården är som allra störst. Det är på de här platserna som vi har de allra flesta långvårdsfallen liggande på de kommunala vårdhemmen, för vilka landstinget betalar kommunerna ersättning. Det här är ett seriöst förslag som tagits fram av landstingets driftavdelning, och det går inte att nonchalera — man kan inte försöka vifta bort det. Hur många arbetstillfällen skapas enligt förslaget? frågar Elver Jonsson. Ja, på vårdsidan kan vi klart bevisa, efter det noggranna arbete som gjorts på driftavdelningen, att det skapar 850 tjänster. Det blir i praktiken 1300 människor bara på vårdsidan. Till detta kommer alla byggnadsarbetare. Och sedan är det så, som redan framgått i Norrbotten, att det här sprider sig som ringar på vattnet. Det är små firmor som på så sätt kan få arbete. Från sådana firmor har man ringt hit till riksdagen och uttalat stor tacksamhet över att riksdagen fattade det här beslutet för en månad sedan som ger firmor i Norrbotten möjligheter och förhoppningar om att få gå in och erhålla jobb genom de landstingskommunala investeringarna. Den här frågan är mycket större och betydelsefullare för vårt län än Elver Jonsson här vill göra den.

Herr talman! Än en gång tillbaka till vad som sägs i det riksdagsbeslut som Gunnar Olsson var med om att fatta häromveckan. Det står faktiskt så här — för att det inte skall bli något missförstånd skall jag citera: ”Det kan naturligtvis inte uteslutas att det även i framtiden kan uppstå behov av speciella insatser i länet.” — Märk: i länet, dvs. Norrbottens län. — Och vad står det sedan? Jo, det står att om man då skall göra det, kan sysselsättningsproblemen inte lösas genom en ständig utbyggnad av den offentliga verksamheten. ”Avgörande är om man kan få till stånd en expansion inom industrin och andra näringsgrenar.” Att få till stånd en expansion inom de så att säga närande grenarna i vår verksamhet är utomordentligt viktigt, och vi tycker därför det är riktigt att göra en extra, speciellt positiv insats för Värmland när detta län har det svårt. När det gäller uppgifterna om hur många som kan komma i verksamhet skiljer sig siffrorna något. Gunnar Olssons siffror nu visar sig vid en närmare precisering vara klart lägre än de siffror som han gått ut med i en annons, där han talat om de tusentals jobb som väntar — bak hörnet, liksom. Jag upplever det som olyckligt att politiker skapar förväntningar som det sedan inte går att infria ens om riksdagen ger sitt bifall till en reservation i linje med dessa. Då kan det bli vad någon talare som stod bakom reservationen sade här förut i kväll: det kan lätt bli pratbubblor. Jag tror också det är olyckligt att alltför mycket hålla undan det positiva, nämligen den kraftiga satsning för Värmland, som riksdagen är beredd att göra — en satsning som inget annat län får del av i detta beslut. Sedan får vi inte glömma att det har gjorts en hel del i övrigt också.

Jag tycker att vi för att få en riktig redovisning också bör lyfta fram det positiva som har skett. Kvar står bara detta förhandlingsuppdrag, vars konsekvenser vi inte vet något om — i den mån det leder till någonting — och som det dessutom finns anledning att ha klara principiella invändningar emot.
Herr talman! Elver Jonsson kommer tillbaka till det extra anslag på 12 miljoner som han rider på vid varje nejsägning. Han gjorde det också i sitt inledningsanförande. Jag vill bara säga att vi från vårt håll inte på något sätt har motsatt oss att dessa 12 miljoner ställs till länsstyrelsens förfogande, utan att vi tvärtom har varit med om att signera det beslutet. Men det är väl ändå, Elver Jonsson, en mycket obetydlig insats i förhållande till det resultat som skulle kunna bli följden av de förhandlingar som skulle föras mellan regeringen och landstinget i Värmland. För detta talar bl.a. erfarenheterna från Norrbotten. När det gäller satsningarna vet vi, som jag sade, redan i dag vad de skulle kunna ge i form av ökad vårdpersonaltäthet. Däremot kan vi inte säga hur många nya byggnadsjobb som de kommer att skapa för 1981, 1982, 1983 etc. på grund av tidigareläggningarna. Men Byggnadsarbetareförbundet, som i går gjorde uppvaktningen hos oss allesammans och presenterade de 8 500 namnunderskrifterna, hade väldigt stora förhoppningar, och där är man väl ändå bättre skickad att göra en riktig bedömning av vad dessa landstingskommunala investeringar skulle betyda för byggsysselsättningen. Jag tycker att Elver Jonsson — jag säger det än en gång — tar alltför lätt på den här frågan. Vi ser den som mycket betydelsefull — jag tror att vi aldrig förr idenna kammare haft en fråga av den digniteten för vårt län — om ni bara ville gå med på att låta regeringen förhandla. Det är ju bara detta vi ber om. Det blir ingen politisk PR för oss, men det kan det bli för regeringen; om regeringen lyckas få föra förhandlingarna med Värmlands läns landsting i hamn, så blir det ju inte vi utan det blir den borgerliga regeringen som tar poängen. Jag förstår inte varför ni avundas regeringen det.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas motionen 1549, som väckts av de icke-socialistiska ledamöterna i Värmland. Vi har i motionen pekat på att 7 500 arbetstillfällen inom industrin har gått förlorade sedan 1975. Därmed har vi fått annan sysselsättning, och sysselsättningen totalt har väl ökat något. Vad ligger då bakom utvecklingen i Värmland? Vi har stora företag som fått strukturproblem. Det gäller speciellt stål-, massaoch papperssidan. Vi har haft en industristruktur med stora företag, och vi har ont om små industrier. I motionen har vi föreslagit att riksdagen beslutar bemyndiga regeringen att sätta in extraordinära regionalpolitiska insatser i Värmland. Vi anser att vi framför allt måste få insatser som gör det möjligt att få fler företag som kan ge sysselsättning och som kan utgöra en komplettering till de stora industrierna. Det är precis vad vi behöver. Vi har också inomregionala problem. Arbetslösheten är störst i norra och östra Värmland. Många framställningar har, som redan sagts i debatten, gjorts inte minst av Värmlandsdelegationen. Vi har också i många fall fått stöd, bl.a. tidigareläggning av vägbyggande till ett belopp av 65 milj.kr. samt tidigareläggning av skolbyggnader. Vi har dessutom fått en hel del annat, som jag vid denna sena timme inte skall räkna upp. Men trots allt detta har våra problem inte lösts. Vi har många som behöver arbete och utkomst. Vi måste nu försöka bygga ut en starkare produktionsapparat, byggd på industrisysselsättning. Vi skall heller inte bortse från de möjligheter som kan finnas inom jordbruksoch skogsbrukssektorn. Vi kan också behöva en förbättring på den offentliga sektorn, men det är framför allt nödvändigt att få i gång industri och näringsliv. Ur den synpunkten är det tacksamt att kunna notera att utskottet — med anledning dels av vår motion nr 1549, dels av den socialdemokratiska motionen 1457 — nu föreslår att 12 milj.kr. ställs till regeringens förfogande för insatser i Värmland. De pengarna skall tas ur anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet för att främja den industriella verksamheten i Värmlands län. Utskottet säger att det får ankomma på regeringen att i samråd med de regionala myndigheterna, i första hand länsstyrelsen, bestämma i vilka former medlen skall användas. Jag är glad och tacksam för denna framgång för Värmland. Vi har i vår motion också tagit upp stödområdesindelningen. Den frågan kommer Karl-Eric Norrby senare att tala om. Herr talman! Jag vill också säga att jag är glad för det resultat som motionen 740 av Rolf Rämgård m.fl. har fått. Den gäller stödet till hemarbeten, vilka behövs väl i våra glesbygder. Det är viktigt för oss i Värmland att vi själva kan komma fram med praktiska och konkreta förslag som kan ge förutsättningar för framtiden. Vi räknar då med att regeringen skall ställa upp när vi kommer med sådana förslag, allt efter måttet av landets möjligheter. Dessa möjligheter beror på världskonjunkturerna, oljeprishöjningar m.m. Vi vet att situationen därvidlag är svår. Att detta skulle vara en följd av den borgerliga regeringens politik är fel. Det klarlades och erkändes även av socialdemokrater i finansutskottet för en kort tid sedan när vi resonerade om dessa frågor. I den socialdemokratiska tidningen i Värmland har det gått som en följetong — och det har sagts även här i kväll — att en enda borgerlig röst på den socialdemokratiska motionen skulle ge de och de resultaten för Värmland. Det kan så vara! Men i det politiska livet kan man inte bara ställa krav och rycka åt sig en favör. Det måste finnas ett ekonomiskt system för en regeringsmajoritet. Så var det förr när socialdemokraterna innehade regeringsmakten, och så måste det vara nu. De 175 ledamöter som bildar majoriteten måste handla i enlighet härmed. Annars kan det bli ett ekonomiskt kaos. I smärre frågor kan avsteg göras, men i stort måste den regeln tillämpas. Om en ledamot går över till oppositionen i ekonomiska ställningstaganden som innebär större statsutgifter i fråga efter fråga skulle det bli katastrofalt. Vem som helst av de 175 kan göra det, och det hela skulle bli omöjligt om man tillämpade ett sådant system. Sunt tänkande människor förstår att detta inte går. Med hänsyn till den följetong — bestående av ömsom vädjanden, ömsom kritik — som vi fått leva med i det ärende det gäller vill jag något beröra den socialdemokratiska motionen om tidigareläggning av landstingsbyggena. Det är naturligtvis bra att få resurser till vårdsektorn liksom också att få arbetstillfällen. Men frågan är om vi har en planering som är tillräckligt långt framme när det gäller ritningar och program och om det finns utbildat folk som kan träda in i vårdarbetet vid en tidigareläggning. Kan landstinget ta på sig de kostnader och åligganden som detta skulle innebära? Enligt min mening är landstinget inte rustat för detta. Arbetena kan inte sättas i gång inom någon snar framtid. Det kan kanske ske under andra halvåret 1981. De arbetslösa behöver dock sysselsättning redan nu. Det framhålls vidare att det här gäller att få fram ett förhandlingsuppdrag. Men skall man behöva rösta om något sådant? Norrbotten, som suttit sämst till, har fått en sådan möjlighet som det här gäller. Regeringen anser sig dock inte kunna fortsätta efter den linjen, och även utskottet och riksdagen har haft denna uppfattning. Det gäller ju landstingspolitiska frågor, och det är på landstingsplanet som sådana skall handläggas. Man kan inte lägga fram paket på än det ena, än det andra området. Arbetsmarknadsutskottet var enhälligt i sin syn på Norrbottenpaketet som en extraordinär satsning, och vi betonade att sysselsättningsproblemen i ett längre perspektiv inte kan lösas genom en ständig utbyggnad av den offentliga verksamheten. Vissa byggnationer inom landstingets verksamhet behöver genomföras, men landstinget har inte en tillräcklig planberedskap för större insatser. Vi måste gå igenom dessa frågor ordentligt, och vi behöver dessutom studera vilka driftkostnader vi har råd med. Det är en mycket väsentlig faktor i planeringen på detta område. De medel som vi har möjlighet att få i detta sammanhang hoppas vi skall främja investeringarna inom industrin och näringslivet i övrigt och därmed gagna den producerande sektorn. Det har sagts i debatten här i dag att de Värmlandspolitiker som varit med omatt beröva Värmlands läns landsting 24 milj.kr. i skatteutjämningsbidrag borde rösta för den socialdemokratiska motionen. Bakgrunden till det fattade beslutet är allmänt bekant. Det gäller en fråga om ekonomiska möjligheter — vi kan inte hänge oss åt något önsketänkande. I vad gäller frågan om skatteutjämningsbidraget vill jag peka på att Värmlands läns landsting under det sista år då socialdemokraterna innehade regeringsmakten fick 51 764 000 kr. I år får Värmlands läns landsting 162 milj.kr. Det är mer än tre gånger det förstnämnda beloppet. Ändå jämrar man sig på det sätt som skett här i debatten. Det är givet att regeringen ansåg sig vara tvungen att pruta i den ekonomiska situation som vi befann oss i. Grunden för vår framtid är ekonomisk tillväxt, och vi måste satsa på ett näringsliv och en industri som ger exportinkomster. Det är glädjande att konstatera att Sverige nu har 20 000 fler industrisysselsatta än i fjol. Vi har inte fått en motsvarande utveckling i Värmland, men vi vill försöka åstadkomma en sådan. Jag beklagar dock att de socialdemokratiska ledamöterna, framför allt de från Värmland, ställer sig bakom den hårda satsningen på varven, vilken tar alltför mycket i anspråk av de ekonomiska möjligheter som står till riksdagens förfogande. Det blir för litet pengar kvar till Värmland och andra skogslän. Detta har också i starka ordalag förts fram av landshövding Norling i Värmland. Varvsarbetarna har ju egentligen mycket lättare att få alternativa sysselsättningsmöjligheter än de arbetslösa värmlänningarna har. Det har också sagts att man satsat hårt på företag på olika håll i Värmland. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna vilka satsningar som inte skulle ha gjorts i Värmland. Elver Jonsson, utskottets ordförande, nämnde att Värmland fått ett par miljarder kronor i stöd på olika sätt. Man kan då fråga sig vad som uraktlåtits. Herr talman! Jag vill bara till sist säga så här: Vi har i Värmland 5 000-—6 000 arbetslösa, men vi har också mer än 1000 lediga platser. Vi får försöka placera de arbetslösa så att vi kan besätta de lediga platserna. De som är arbetslösa får då också försöka ta de jobb som finns. Vi får fortsätta på hemmaplan och försöka plocka fram sysselsättningsobjekt i näringslivet. Då har vi kanske större möjligheter att gå till regeringen och få stöd. Det är kanske bättre att gå den vägen än att försöka rycka till sig en viss favör — om det nu skall betraktas som en sådan att man får förhandlingsmöjlighet.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
Herr talman! Jag lovade i början att begränsa mig till landstingspaketet, och jag skall göra det även i en mycket kort replik till Bertil Jonasson. För det första tycker jag att det är rätt märkligt när landstingets förste vice ordförande mer eller mindre underkänner byggnadsavdelningen och driftavdelningen på landstinget och säger att de inte är kapabla att ha beredskapsplanen klar. Det är i stället så, Bertil Jonasson, att Värmlands läns landsting, som styrs av socialdemokratisk majoritet, med god hjälp av våra duktiga tjänstemän fått en bra planberedskap. Vi klarar att med kort starttid komma i gång på de platser jag nämnt förut. För det andra kan jag inte förstå, Bertil Jonasson, varför vi inte skulle ge regeringen och landstinget en chans att förhandla. Tornar det upp sig en massa hinder under förhandlingsskedet, som Bertil Jonasson både här och hemma i landstinget försöker måla upp, får man försöka komma över de hindren. Det är därför förhandlingen skall komma till stånd. För det tredje säger Bertil Jonasson: Detta kommer inte att få någon effekt förrän i mitten av 1981. Det är först då detta kommer att ge en ökad byggsysselsättning. Byggnadsarbetarna behöver jobben nu. Jag vill ställa en fråga till Bertil Jonasson: Vad har Bertil Jonasson att föreslå för byggobjekt i Värmland som skulle kunna ge byggnadsarbetarna jobb tidigare än det föreliggande förslaget skulle göra? Vilka förslag har Bertil Jonasson att komma med som ger jobben tidigare än i mitten av 1981? Svara kort på den frågan!

Herr talman! Först till Gunnar Olsson: Jag har fått en lista — jag förmodar att Gunnar Olsson också har fått den — över tidigareläggning av projekt i Värmlands läns landstings femårsplan 1980-1984. Det är alltså den som man har att gå efter, och där står det: Sjukhem i Arvika byggstart 1983, sjukhem i Charlottenberg byggstart 1983, sjukhem i Hammarö byggstart 1982, sjukhus i Sunne byggstart 1982, sjukhus i Årjäng byggstart 1982-1983. Man har alltså inte projekten planerade och klara, så att de kan sättas i gång omedelbart. Gunnar Olsson frågade vad vi då kan göra. Det svar jag lämnar kan jag också rikta till Hans Gustafsson. Vi vill försöka använda de medel som vi kan få i stöd på ett så effektivt sätt som möjligt, på ett sätt som ger effekt så snart som möjligt. Jag tycker att vi ändå skall vara tacksamma för de 12 miljonerna. Inte tycker jag att det är någon revolutionerande summa precis — det är alldeles klart. Givetvis hade vi önskat att få mera. Men när det gäller ekonomi får man ju också försöka se saker och ting som de verkligen är och vara glad för vad som är möjligt att få. Om dessa 12 miljoner går till utvecklingsfonden, efter diskussion med länsmyndigheterna, så kan de ju användas till sådana projekt som man arbetar med där. Där finns det många projekt som man inte har haft pengar till eller på annat sätt haft möjligheter att klara. Det är väl där som man kan få i gång jobben snabbt. När det gäller skatteutjämningsbidragen vill jag till förutvarande kommunministern säga att kommunerna och landstingen liksom staten måste spara. Vi måste också spara som enskilda människor. Det är helt nödvändigt —det skall vi ha klart för oss. Från kommunsidan begärde man att få resonera med oss riksdagsmän från Värmlands län. Man var helt på det klara med att man på kommunsidan måste spara. Så måste landstinget göra också. Vi måste finna oss i den situation som vi befinner oss i och inte hänge oss åt önsketänkande.
Herr talman! Bertil Jonasson kan stanna kvar vid talarstolen, så blir det närmare när han skall svara. Jag vill bara ställa en kort fråga, som kräver ett kort svar. Av de här projekten finns det nio som skulle kunna sättas i gång 1982 och tre som skulle kunna sättas i gång 1981. På vilket sätt skulle Bertil Jonasson kunna skapa sysselsättning i Värmland tidigare än så? Svara kort på det!

Herr talman! Gunnar Olsson medgav i sitt inlägg att man kan komma i gång med tre projekt 1981 och kanske nio år 1982. Både Gunnar Olsson och jag sitter i landstinget. Det är väl ändå så att landstinget kommer att sätta i gång med en del av de här byggena — och måste göra det — under alla förhållanden. Det är inte helt beroende av statliga insatser. Skulle vi sitta alldeles fast, så har jag sagt att jag gärna skall ställa upp på en uppvaktning när det gäller konkreta ting, där de totala planerna är klara och det är givet att vi behöver den eller den anstalten eller inrättningen. När det gäller att komma i gång fort, så är väl det bästa att man ger utvecklingsfonden, som dagligen sysslar med det här, ytterligare möjligheter. Jag har sagt tidigare att man inte kommer så långt med 12 miljoner. Men man får ju också utnyttja lokaliseringslån o. d. Gör man det kanske man kan komma i gång. Sedan, herr talman, förmodar jag att kammarens ledamöter inte blir särskilt glada om Hans Gustafsson och jag tar upp en skattedebatt här i kväll. Jag vill bara konstatera att har vi ett stort underskott i vår budget — 55 å 58 miljarder — så måste vi spara. Lika klart är det att landstingen, staten och kommunerna samt enskilda får lov att ta hänsyn till detta. Den som inte har tänkt igenom det spörsmålet har, efter vad jag kan förstå, inte använt särskilt mycket energi till att över huvud taget tänka något.

Herr talman! Vi får hoppas att socialdemokraterna inte inom en alltför nära framtid återkommer till makten. Vi får hoppas att en borgerlig regering då har lyckats bemästra de ekonomiska svårigheterna. Detta säger jag efter att ha lyssnat till debatten här i dag. Det är väldigt mycket av överbudspolitik. Inte minst förvånar Hans Gustafsson som nu i diskussionen om skatteutjämningsbidraget inte ett ögonblick kan föreställa sig att landstingskommunerna och primärkommunerna skall kunna spara. Han fixerar sig vid de statliga utgifterna. Men är det inte på tiden att just den del av samhället som har expanderat mest på utgiftssidan försökte vara litet försiktigare med utgifterna, dvs. idka litet sparsamhet — åtminstone i större grad än vad som har varit fallet? Eftersom Hans Gustafsson finns här och är inne i debatten skulle jag bara med några få ord vilja beröra ett inlägg som han gjorde tidigare på förmiddagen om försvaret. Han underkände då helt — skulle jag vilja påstå — sysselsättningseffekten. Visst är vi överens om att försvaret har en klart uttalad målsättning. Nu gäller det dessutom att kunna uppnå det uppsatta målet, nämligen att kunna försvara landet. Det kommer att bli en väldigt besvärlig historia om socialdemokraternas nedskärning av försvarsanslaget blir bestående. Det är väl ändå så, Hans Gustafsson, att om man skär bort ungefär en halv miljard om året måste detta få återverkningar någonstans. Det innebär exempelvis att 5000 anställda vid försvaret drabbas. Det går inte att bortresonera detta förhållande, även om vi är helt överens om att försvarspolitiken inte skall vara lokaliseringspolitik eller regionalpolitik. Återverkningarna kan också mätas i inställda materielbeställningar som kan drabba exempelvis Bofors — om jag nu håller mig till mitt hemlän. Det här medför väldiga regionalpolitiska problem. I Värmland har vi regementen som A 9 och I 2. Vad händer om ytterligare förbandsindragningar måste göras utöver dem som redan med nuvarande ekonomiska betingelser för försvaret kommer att bli nödvändiga? Så till Gunnar Olsson: Jag måste säga att det som han och även Hans Gustafsson tidigare i debatten har ägnat sig åt, nämligen frågan om tidigareläggning av landstingsbyggen, mer och mer börjar likna ett slags tragikomisk operett. Det är tydligen så att regeringen skall komma krypande till landstingsledningen i Karlstad. Gunnar Olsson talar om att regeringen kan föra förhandlingarna med landstinget i hamn. Men snälla nån! Man kan föreställa sig vilken fantastisk scen som skulle utspela sig när regeringen — eller kanske statsministern själv — hos landstingsledningen i Karlstad anhåller om att få tala med den för att föra förhandlingar om att ge pengar i förskott. Ja, så framställer Gunnar Olsson det hela, och det kan man också finna om man läser innantill i reservationen — det är regeringen som skall anhålla om att få uppta förhandlingar med landstinget. Detta har varit en tragikomisk operett redan från det att man började detta jippo med namninsamlingar. Tänk er om borgerliga riksdagsledamöter skulle ta och skicka ut insamlingslistor och sätta in annonser och tvingande uppmana socialdemokratiska kolleger, exempelvis på Värmlandsbänken, att ställa upp för detta. Skattesänkningar har alltid legat mig nära om hjärtat. Det gäller inte bara mig, utan hela svenska folket vill ha lägre skatter. Hur skulle det ha varit om vi hade gått ut med en sådan kampanj, ett sådan jippo, och sagt: Svenska folket eller — vi kan hålla oss till Värmland — värmlänningarna förväntar sig att du Sune Johansson och du Gunnar Olsson osv. nu ställer upp för detta? Det är den bild som Gunnar Olsson nu försöker måla upp beträffande detta med ett års tidigareläggning av landstingets byggen. Det finns många frågor att ställa. Vad hjälper detta dem som är arbetslösa nu och till sommaren? Gunnar Olsson vore väldigt bussig om han ville svara på den frågan. Han gör en så väldigt stor affär av detta. Det förstår jag. Man måste verkligen försöka få i hamn detta jippo, som så ömkligt sprack. Det var fråga om 8 500 namnunderskrifter, fastän man har omkring 100 000 väljare. Inte ens 9 26 av väljarna ställde upp på detta. Var har ni ert folk? Man kom inte upp till det antal som ställde upp på förstamajdemonstrationerna, och ändå hade man gått omkring med listor. Herr talman! Det är inte Byggnadsarbetareförbundet som ensamt har fått klara denna sak. Nej, hela det socialdemokratiska etablissemanget har stått upp och gjort allt, och så blir det bara 8 500 namnunderskrifter. Det är 8 500 hedervärda människor — det är jag helt övertygad om, såvida inte någon har antecknat sitt namn två gånger. Det är värmlänningar som naturligtvis ställer upp, om man kommer från facket och säger att detta förväntas av er och här skall ni nagla de borgerliga riksdagsmännen vid väggen, för nu skall de få stå till svars. Man har verkligen skruvat upp förväntningarna. Men det värsta var att man hade så stora förväntningar själva, och så ställde bara mindre än 10 20 av väljarna upp. Enligt Gunnar Olssons tragikomiska operett sitter hela Värmland och väntar på att få höra att vi har tagit ställning och att vi har fallit undan för detta fantastiska krav. Herr talman! Elver Jonsson gav en rad konkreta besked och svar på frågor. Jag ber att få hänvisa till dem. De var klarläggande. Bertil Jonasson gav en rad bidrag till sakdebatten. Så har också skett inte minst från moderat håll. Vid denna tidpunkt finns det absolut inte skäl för att göra upprepningar. Men jag måste ändå tala om en liten sak i sammanhanget, i första hand för Gunnar Olsson, eftersom han gjorde påståendet — kanske också för andra socialdemokratiska kamrater: Vi borgerliga ställer upp för Värmland. Det är löjligt, Gunnar Olsson, att komma med påståendet ”om ni bara ställer upp för Värmland” — underförstått att vi inte skulle göra det. Bertil Jonasson nämnde nyss något om vilka ansträngningar som hade gjorts från borgerligt håll.

Man har gjort det på ett sätt som jag tycker är förnuftigt — och det tror jag att vi är överens om allihop på den borgerliga sidan. Man vill att regeringen skall samråda, för att ta den exakta formuleringen, med länsmyndigheterna, främst då länsstyrelsen i Värmland. Jag förutsätter att det kommer till snabba överläggningar och snabba beslut, så att pengarna så snabbt som möjligt kommer ut i företagsamheten och kan skapa jobb. Det är sannerligen inga små belopp det i själva verket kan röra sig om när de kommer in i rätt sammanhang, i expansiva företag. Herr talman! Det skulle finnas väldigt mycket mer att säga i den här debatten om regionalpolitiken, som dess värre är så viktig. Bäst vore om vi inte behövde någon regionalpolitik, om företagsamheten hade haft gynnsamma betingelser under de decennier som låg före 1976. Men dess värre hade vi i stort sett bara socialdemokratiska regeringar, och så gick det som det gick, och då är det nödvändigt med statlig subventionspolitik och stöd. Det skall beklagas, men nu håller man på att skapa en annan form av ekonomisk politik och därmed bättre förutsättningar för ett fritt, expanderande näringsliv i vårt land, bl.a. i det län som jag representerar.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

När jag hörde Göthe Knutson bedöma ansträngningarna från LO-distriktet, från partidistriktet, från Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Karlstad i deras strävanden att skapa sysselsättning i länet som ett jippo, då avstår jag från en debatt med Göthe Knutson. Då har han dragit ned debatten på en så låg nivå att jag inte vill delta i den.
Herr talman! Påståendet att det skulle vara ett jippo inom Värmland att vi dragit igång en namninsamling för att understryka behovet av de landstingskommunala investeringarna tycker jag är ett ganska flagrant angrepp av Göthe Knutson på arbetarrörelsen i Värmland. De människor som skrivit under uppropet har gjort det med utgångspunkt i att man hade förhoppning om att de värmländska borgerliga riksdagsmännen skulle ställa upp för jobben i Värmland på det sätt ni har presenterat i det förslag som finns för landstingskommunala investerifigar. Göthe Knutson sitter alltid litet fast i att han är ledarskribent i Värmlandstidningen i Karlstad. Där kan han ju vara oemotsagd, men det blir han inte i en sådan här kammardebatt. Ex-bohuslänningen Göthe Knutson, vill jag påstå, har inte större känslor för sysselsättning i Värmlandän vad han blev beordrad till ifrån det moderata partikansliet. Där har man gått in för besparingar, och de skall gå ut över skogslän som Värmland. När vi från arbetarrörelsen i Värmland har begärt åtgärder i den landstingskommunala verksamheten så är det därför att vi vet att vi i februari 1981, om ingenting händer på byggarbetsmarknaden, kommer att ha ca 700 arbetslösa byggnadsarbetare. Det är dem vi slår vakt om. Det är en förbättring av äldrevården i Värmland vi slår vakt om. Det är en förstärkning av den landstingskommunala verksamheten som vi slår vakt om. Vi värmländska socialdemokratiska riksdagsmän konstaterar att Göthe Knutson och övriga borgerliga riksdagsmän inte ställer upp för de här förslagen. Vi har redan tidigare sagt att deras olika förslag under den allmänna motionstiden till förstärkningar av sysselsättningen i Värmland ingenting annat är än pratbubblor.

Herr talman! Jag har gjort mig skyldig till någonting förskräckligt. Jag har klandrat någonting som är näst intill heligt, åtminstone framställs det så. Arbetarrörelsen — ja visst! Jag är helt övertygad om att det är någonting stort för den som växt upp i den, precis som det finns heliga saker för den som är religiös. Men det rör sig om skilda plan. Arbetarrörelsen — ni må ursäkta, kolleger ifrån den socialdemokratiska sidan — är en politisk rörelse. Jag tillåter mig att konstatera att arbetarrörelsen också kan kritiseras. Jag gjorde mig inte skyldig till någonting i hastigheten när jag talade om jippo. Att starta en namninsamling riktad till några andra riksdagsmän än dem ifrån det egna partiet, det är ingenting annat än just ett jippo. Sedan må ni ha andra, värdeladdade begrepp om jippo än vad svenska folket och ordlistan har — må vara er sak. Men det är också oseriöst och snudd på politisk utpressning. Och dessutom blev det ett misslyckande, och det var ju förargligt. Detta med ekonomin blir kanske Hans Gustafsson och jag inte klara med i kväll. Jag vill emellertid nämna för Hans Gustafsson att förvaltningsutskottets ordförande i Värmlands läns landsting, socialdemokrat, för en kort tid sedan i en ordväxling med mig på landstingsmötet sade att här skulle det sparas 24 miljoner. Och han skulle rått skära bort på sjukvården och långvården — sådant som vi moderater och de övriga borgerliga slår vakt om och i stället prioriterar. Men där skulle minsann yxan gå. Det är angeläget att vi får en debatt om försvaret, men tyvärr kan jag inte ta den nu — kanske i ett kommande replikskifte.

Herr talman! Jag är inte säker på att Hans Gustafsson och jag kan enas om vad som är jippo eller inte. Vad jag har sagt står fast, och jag skall inte upprepa mig. Däremot skulle det vara frestande att uppmana — och jag gör det nu — de socialdemokratiska ledamöterna att göra någonting av egen kraft i stället för att skjuta de borgerliga ledamöterna framför sig och försöka få dem att framstå som människor som sviker hemlänet. Jag vill ännu en gång säga ifrån att Gunnar Olsson inte har någon moralisk rätt att göra sig skyldig till ett sådant påstående. Vi har hört en mängd socialdemokratiska talare berätta hur näringslivet skall utvecklas. Men sätt då i gång och visa exempel på hur man kan åstadkomma detta under i sysselsättningsväg, som ni så galant talar om! Varför inträffade inte detta under alla de år då man regerade? Varför skapade man inte den storarbetsplats utanför Karlstad som var målsättningen där 1 000 man skulle vara anställda, och som man talade om i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet? Det var snarast ett hjärtlöst svek att den inte kom till stånd.

Herr talman! Det finns politiker som av olika anledningar finner anledning att måla allt i så mörka färger som möjligt. Så har det också gjorts här i dag av flera talare. Och visst ger sysselsättningsfrågorna anledning till oro, och visst kan pessimismen breda ut sig när de åtgärder som vidtas inte leder fram till några påtagliga förbättringar. Vårt land står — enligt många bedömare — inför ett besvärligt årtionde. Mitt hemlän Värmland kommer inte att vara något undantag. Tvärtom kan våra speciella problem förvärras under 1980 talet. Dagens Värmlandsproblem har ingående behandlats av mina kolleger tidigare i dagens debatt, varför jag helt kort vill teckna bakgrunden till motion 1478. Redan när vi behandlade fjolårets proposition om regionalpolitiken och landets indelning i stödområden framfördes krav på att vissa av Värmlands kommuner skulle flyttas upp till högre stödområden. Sålunda föreslogs att Hagfors kommun borde föras till stödområde 5 och Arvika, Årjäng och Säffle kommuner uppflyttas till 4:an. Tyvärr blev vi centerpartister ensamma om detta krav — riksdagens majoritet avslog den reservation som var fogad till utskottets betänkande. Utvecklingen under det här året har visat nödvändigheten av att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra sysselsättningen i vårt län. Värmland har, i likhet med andra skogslän, stora inomregionala problem. Statistiken visar att Värmland näst Norrbotten uppvisar den högsta arbetslösheten. Arbetsmarknadsutskottet har med hänsyn till den rådande situationen och det besvärliga läget nu föreslagit att regeringen av de regionalpolitiska medlen disponerar 12 miljoner för att främja sysselsättningen inom länet. Jag konstaterar att utskottet i det sammanhanget anser att regeringen i samråd med de regionala myndigheterna får bestämma i vilka former medlen skall användas. Därmed, herr talman, är man återigen inne på frågan om stödområdesindelningen. För att geografiskt styra statens insatser dit där behoven är störst har vi indelningen i stödområden. Dessa indelningar är alltså av regionalpolitiskt intresse. Det bör därför noteras att länsstyrelsen i Värmland har krävt en uppflyttning för flera kommuner i länet. Distriktsarbetsnämnden i Arvika arbetsförmedlings distrikt anser att det är särskilt oroande att kommunerna Arvika, Årjäng och Säffle placeras i stödområde 3. Nämnden konstaterar att om indelningen ställs i relation till arbetslösheten i förhållande till invånarantalet i resp. kommun är en uppflyttning till stödområde 4 för alla kommunerna i distriktet väl motiverad. I de berörda kommunerna, som förut tillhörde det allmänna stödområdet med bl.a. möjlighet till introduktionsstöd, upplevs en inplacering i stödområde 3 som en nedflyttning. Introduktionsstödet har inarbetats i det nykonstruerade sysselsättningsstödet, som kan utgå endast i stödområdena 4-6. En höjning till stödområde 4 och därav följande möjlighet till sysselsättningsstöd kan förväntas verksamt bidra till att vända utvecklingen i positiv riktning. Nu säger utskottet i sitt betänkande att med hänsyn till att så kort tid förflutit sedan de nuvarande indelningarna gjordes är utskottet inte berett att föreslå några ändringar av dem. Det framgår dock av vad utskottet säger att möjligheten till en förändring finns då bättre material har framtagits som belyser frågan. Jag tolkar denna skrivning som hoppfull när det gäller en uppflyttning av de här nämnda Värmlandskommunerna till stödområde 4. Jag vill dock betona att en sådan åtgärd inte får vänta för länge utan måste komma i sådan tid att vi kan ta till vara de positiva krafter som finns för utvecklingen av de här områdena. Herr talman! Jag nöjer mig med detta korta inlägg, med tanke på vad som tidigare har sagts i debatten om de besvärliga problem som vi brottas med i mitt hemlän. I övrigt ber jag att få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! Såvitt jag kan förstå måste regionalpolitikens syfte vara att skapa någorlunda likvärdiga förhållanden för olika delar av landet, oberoende av om de ligger i den norra eller den södra delen av landet. De regioner eller kommuner som har vikande befolkningstal, låg sysselsättning och liknande negativa tendenser är de som först skall komma ifråga för statligt stöd. När riksdagen våren 1979 antog förslaget till stödområdesindelning kritiserades detta från många håll, därför att nödig hänsyn inte togs till att många kommuner som placerats utanför stödområdena eller hänförts till ett mycket lågt stödområde hade lika dåliga förutsättningar som många av de kommuner som placerats vida högre upp i skalan för stödområden. Redan för ett år sedan hade jag tillfälle att beskriva situationen för flera kommuner i Östergötland, och situationen är knappast annorlunda i dag. Norra delen av Östergötland är starkt industrialiserad, men i den södra delen finns kommuner som har en utveckling som är lika svag som den inom kommuner som på andra håll placerats i stödområde 4. Jag kan som exempel nämna Ydre och Kinda kommuner. Dessa har visserligen lyckats att någorlunda hjälpligt stabilisera sin folkmängd från 1970, men dessförinnan hade man under en kort tid tappat bortåt en fjärdedel av sin befolkning. Andelen gamla människor har också blivit mycket stor. I Ydre är 23 26 av befolkningen över 64 år, och i Kinda är siffran 21 0 mot 16 Ze i medeltal för hela landet. Förvärvsfrekvensen ligger också flera procent under medeltalet i riket. För kvinnorna är dessa tal katastrofala, eller omkring 10 76 under rikets medeltal. Det finns även andra kommuner, exempelvis Ödeshög, som på detta område uppvisar lika dåliga eller kanske sämre siffror. Den svaga utvecklingen i Östergötlands södra länsdel beror i stort på samma faktorer som drabbat de s.k. skogslänen. Näringslivet har varit mycket ensidigt sammansatt och i huvudsak beroende av jord och skog. Genom sammanläggningar av mindre jordbruk och den tilltagande mekaniseringen har successivt tusentals arbetstillfällen försvunnit. De stora centra i länets mellersta och norra del har under många år sugit upp den friställda arbetskraften, men självfallet har många landsbygdskommuner utarmats. För att undvika en fortsatt utarmning av dessa kommuner måste i exempelvis bara Kinda kommun 1 000 nya arbetstillfällen komma till stånd. Och för att undvika alltför långa pendlingsresor måste arbetsplatserna tillskapas i södra Östergötlands kommuner och skogsbygd. De boende där har nämligen mycket stora avstånd till de stora tätorterna. Allvaret i situationen kan understrykas med att även de stora orterna i dag har bekymmer för sina industrier. Jag kan som exempel nämna Norrköping och kanske framför allt Motala, som på den senaste tiden har drabbats oerhört av industridöden. Jag kan också nämna att även de två industriorter som finns i den södra länsdelen, Åtvidaberg och Boxholm, har speciella problem med sina industrier. Enligt min uppfattning finns det alltså starka skäl att hänföra Östergötlands stora södra glesbygd, liksom skärgårdsområdet, till ett stödområde i vilket näringslivet får bättre regionalstöd än det som i dag utgår till exempelvis Kinda och Ydre, som ligger i stödområde 1. De andra kommunerna ligger inte inom något stödområde. Kinda och Ydre låg tidigare i den s.k. grå zonen, vilken dock visade sig ha mycket liten betydelse. Det blev inga nya industrietableringar, och jag vågar påstå att placeringen i stödområde 1 inte heller har givit någonting under det år som gått. För att det skall vara en lockelse för företagen att placera sig i den södra delen av Östergötlands län och för att man skall kunna klara dessa kommuner iett i övrigt bra industrialiserat län, måste det bli en betydligt högre placering på stödområdesskalan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till förslagen i motion 1821.

Herr talman! Sysselsättningsläget i Skaraborgs län är oroande. Arbetslösheten bara ökar, vilket främst drabbar kvinnor och ungdomar. Förvärvsfrekvensen när det gäller kvinnor är att jämföra med Norrlandslänens, och det är inga bra framtidsutsikter för vare sig Norrlandslänen eller Skaraborgs län. Vi socialdemokrater från Skaraborgs län har i motion 1979/80:732 uttryckt en stark oro för utvecklingen i länet med anledning av avsaknaden av regionalpolitiska och näringspolitiska åtgärder. Förvärvsfrekvensen i riket när det gäller kvinnor är 67,2 Yo, men i Skaraborgs län är kvinnornas andel på arbetsmarknaden endast 65,1 96. Grästorp, Götene, Töreboda och Hjo har en förvärvsfrekvens som inte uppgår till 60 Jo. Töreboda kommun har kanske det allvarligaste läget, eftersom andelen där är 56 96. Till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979/80:23 har det fogats fem reservationer. Reservation 1 är principiellt viktigt för den målbeskrivning som måste gälla för sysselsättningen. I motion 732 pekar vi, liksom i reservationen, på att näringspolitiken måste utgå från att målet för en tryggad sysselsättningspolitik skall vara att erbjuda människorna i olika regioner likvärdiga möjligheter till arbete och service. Åren 1975-1979 ökade industrisysselsättningen i länet med 9 26, men antalet sysselsatt i industrin har minskat med närmare 1 500 personer. Man kan fråga sig vilka som drabbas vid en sådan industriutveckling. Ja, generellt blir alla drabbade, men värst drabbas ändå kvinnorna. Som jag tidigare har redovisat ligger sysselsättningen för kvinnorna i Skaraborgs län under riksgenomsnittet. Om regeringen inte gör någonting radikalt finns det en uppenbar risk för att siffrorna blir ännu sämre. Många kommuner i Skaraborgs län är på olika sätt hotade. I Karlsborgs kommun hotas jobben för 200 kvinnor. Riksdag och regering tar inte det ansvar för Karlsborg som vi menar att det är helt nödvändigt att ta. Problemen för Luxor och Vanäsverken är inte på något sätt undanröjda, vilket utskottsmajoriteten anser. Både Luxor och Vanäsverken har varit föremål för behandling i näringsutskottet, och det är viktigt att i alla sammanhang peka på statens ansvar för Karlsborg. Staten har ett alldeles speciellt ansvar för sysselsättningen i Karlsborgs kommun, eftersom orten har tillkommit och utvecklats på grund av de militära anläggningar som etablerats där. I sammanhanget kan det också påpekas att ca 1350 personer i Karlsborg är anställda i sådan verksamhet som har att göra med det militära försvaret, medan endast 500 personer är sysselsatta inom den civila tillverkningsindustrin. Detta betyder för det första att staten måste ha ett speciellt ansvar för sysselsättningen. För det andra visar det att det finns ett uttalat behov av lokalisering av civil verksamhet till kommunen. Redan 1975 genomfördes en betydande upprustning av Vanäsfabriken. Man rationaliserade produktionen och vidtog miljöförbättrande åtgärder. Åren 1975-1979 investerades 38 milj.kr. i fabriken. Det är, enligt vår åsikt, mycket viktigt att tillvarata den kapacitet som finns i anläggningen. Skulle det visa sig att det inte är möjligt att trygga sysselsättningen vid Vanäsverken genom militära beställningar av finkalibrig ammunition, bör enligt vår mening tillverkningen kompletteras med en betydande satsning på alternativ produktion för att man bättre skall kunna utnyttja befintlig kapacitet och trygga sysselsättningen på lång sikt. Dessa tankar följdes också upp i en socialdemokratisk reservation till näringsutskottets betänkande 1979/80:36, men reservationen vann inte kammarens gehör. Detta visar att de skrivningar som finns i arbetsmarknadsutskottets betänkande inte är mycket värda. Herr talman! Det räcker inte med ord för att klara sysselsättningen — det krävs en duglig regering. På område efter område har vi fått erfara att den spontana utvecklingen på marknadsekonomins villkor och med utgångspunkt i den politik, som den borgerliga regeringen bedriver, får för samhället och de anställda mycket negativa effekter. Inför dessa negativa effekter hoppas jag att även en borgerlig regering kan reagera. Men utan planering och utan genomarbetat beslutsunderlag kommer åtgärderna för sent och blir ofta improviserade. Detta gagnar självfallet inte en långsiktig, positiv industriutveckling — en utveckling som är nödvändig för att vi skall kunna återskapa balansen i den svenska ekonomin. Skaraborgs län är till stor del inriktat på hemmamarknadsindustrin. I en tid med ekonomisk åtstramning och ingen reallöneutveckling försämras hemmamarknadsindustrin — det blir allt svårare att hålla produktionen uppe och därmed trygga sysselsättningen. Det låga byggandet har bl.a. lett till svårigheter för byggnadsämnesindustrin och möbelindustrin. Detta har drabbat Skaraborgs län på ett påtagligt sätt, eftersom dessa industrigrenar utgör en betydande sektor av länets arbetsmarknad. Problemen med möbelindustrin finns i Tibro — frågan om att stötta möbelindustrin tas upp senare i vår, då näringspolitiken behandlas. En hel industri försvinner i Falköping när Ytong lägger ner sin byggmaterialfabrik. LMV i Lidköping skär ner sin slipmaskinstillverkning, och 150 metallarbetare slängs ut på en osäker arbetsmarknad. Arbetsmarknadsutskottet medger att vissa orter har ett bekymmersamt läge — man nämner Gullspång, Karlsborg och Falköping. Utskottet anför även i år att det kan finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning i dessa kommuner. Men som jag tidigare nämnt räcker det inte med vackra ord. Man måste ha förslag, och dessa förslag måste läggas fram, så att åtgärderna kan planeras. Vi har sett tydliga bevis på att de fria marknadskrafterna inte klarar att ge människorna arbete. Det finns ytterligare förslag i den socialdemokratiska motionen 732, liksom i den socialdemokratiska partimotionen 482, där vi krävt att man skall följa det beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade vad gäller utbyggnaden av Civilförsvarsskola Väst. Vi kräver också att en statlig högskoleenhet skall inrättas i Skövde. Herr talman! Tillsammans med tillräckliga ekonomiska resurser, som ställts till länsorganens förfogande för arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser, ger detta invånarna i Skaraborgs län en bättre regional balans. Jag har inget yrkandet i fråga om motion 732. Jag ansluter mig till yrkandet om bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig dels om jag är beredd att inför riksdagen redovisa regeringens principiella syn på det förhållandet att företag kan förvärva visningsrätt till filmer i syfte att förhindra att de visas för allmänheten, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att skydda yttrandefriheten mot övergrepp av den art som Scand-Videos affärstransaktion utgör. Yttrandefrihet och informationsfrihet är hörnpelare i vår demokrati. En av de väsentliga tankarna i våra grundlagar är att skydda och bevara dessa rättigheter gentemot angrepp från både allmänna och enskilda intressen. Självfallet är det regeringens uppfattning att ingen i strid mot dessa grundläggande principer skall kunna köpa tystnad. Vad som har hänt nu är emellertid en följd av vår upphovsrättsliga lagstiftning. Den som har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk har i princip ensamrätt till detta. Också denna rätt är grundlagsskyddad. Av ensamrätten följer att han kan bestämma hur, när och om verket skall bli tillgängligt för allmänheten. Ensamrätten kan också överlåtas på annan. Den upphovsrättsliga lagstiftningen är i hög grad utformad med hänsyn till internationella överenskommelser. Av vad jag nu har sagt följer att upphovsrätten ibland kan användas på ett sätt som står i strid med yttrandeoch informationsfrihetens intresse. En statlig utredning — upphovsrättsutredningen — ser f. n. över den upphovsrättsliga lagstiftningen. Med anledning av det inträffade kan det finnas skäl att utredningen tar upp frågan om det behövs särskilda åtgärder som hindrar att upphovsrätten missbrukas för att begränsa yttrandeoch informationsfriheten. Jag utgår ifrån att utredningen kommer att ta upp den frågan. Jag vill slutligen betona att man vid utformningen av såväl upphovsrättslig som annan lagstiftning självfallet måste beakta att yttrandeoch informationsfriheten inte begränsas mera än vad som är oundgängligen påkallat.

Herr talman! Genom en smart affärstransaktion kunde en direktör i Borås stoppa en planerad visning i TV av filmen En prinsessas död. Firman Scand-Video köpte visningsrätten till filmen — inte för att utnyttja visningsrätten till visning utan för att förhindra visning. En visning av filmen i svensk TV befarades leda till repressalier från Saudarabien. Genom Scand-Videos transaktion skulle hotet från Saud arabien om försämrade handelsförbindelser undanröjas. Det angavs som motiv för köpet. I massmedia uttryckte företrädare för svenska företag sin lättnad. ”Det är nog bäst som skett”, sade enligt Aftonbladet den 22 april chefen för Electrolux. ”Saudierna har blivit mycket kränkta av innehållet i filmen —-=-=—, Det vore dumt att provocera dem”, ansåg han. Också en företrädare för regeringen, handelsminister Burenstam Linder, sade i samma tidning att det är ”bra att filmen inte visas”. Han fortsatte: ”Det hade varit skillnad om det varit ett riktigt nyhetsprogram. Men den här filmen är ju bara halvdokumentär, alltså inte helt sann.” Så långt citatet ur Aftonbladet den 22 april. Utrikesminister Ola Ullsten gav uttryck för en helt annan syn. I ett Rapportinslag i TV 2 den 24 april reagerade han mycket starkt mot det inträffade. Han sade: ”Jag menar att det är helt oacceptabelt ur principiell synpunkt att ett enskilt företag kan gå in och hindra att Sveriges Radio visar en film. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade.” Det är mot denna bakgrund som jag har bett utbildningsministern att inför riksdagen redovisa regeringens syn på det förhållandet att ett företag faktiskt kan förvärva visningsrätt till filmer i syfte att förhindra att de visas för allmänheten. Jag vill nu tacka utbildningsminister Jan-Erik Wikström för det svar som han har gett på denna punkt. Jag vill klart markera att jag med min interpellation inte här vill ta ställning till frågan om filmen En prinsessas död bort visas i TV. Det är inte vår uppgift att debattera den frågan. Vilka filmer som skall visas skall programföretaget självt avgöra med hänsyn till och inom ramen för de regler som gäller. Min interpellation är principiell. Den gäller frågan om yttrandefrihetens villkor i vårt samhälle. Det som inträffat med anledning av filmen En prinsessas död har blottlagt en svaghet i skyddet för yttrandeoch informationsfrihet. Den metod som företaget Scand-Video utnyttjat skulle kunna medföra ödesdigra begränsningar i denna för vår demokrati grundläggande frihet. Den visar att kapitalstarka intressen, inom ramen för gällande lagstiftning, i själva verket kan beslagta filmer. Detta kan inte tolereras. I svaret markeras att yttrandefrihet och informationsfrihet är hörnpelare i vår demokrati. Det är regeringens uppfattning att ingen i strid mot dessa grundläggande principer skall kunna köpa tystnad, säger Jan-Erik Wikström. Vi kan konstatera att första fasen i transaktionerna kring filmen En prinsessas död innebar att man köpte tystnad i och med att filmen inte skulle få visas i Sverige. Utbildningsministerns svar innebär att regeringen tar avstånd ifrån ett sådant förfaringssätt. Jag tycker att svaret så långt är tillfredsställande. I denna affär inträffade emellertid också en andra fas. Direktören i företaget i fråga sade sig efter någon vecka ha för avsikt att kopiera filmen på kassett till försäljning. Det är nu inte längre fråga om att förhindra visning i och för sig, utan det är fråga om att tjäna pengar. Sådan är kommersialismen! Att en sådan vändning i denna olustiga historia skulle ske förutsåg jag inte när jag utformade interpellationen. Det kan måhända betraktas som aningslöst. Man borde ju ha kunnat inse att företaget i fråga inte skulle komma att avstå från möjligheten att tjäna pengar också på denna affär. Nu kan man konstatera att både fas ett och fas två i denna historia är uttryck för de starka kommersiella krafter som agerar på informationens område. Information görs till handelsvara med höga insatser. Vad människorna får se och höra beror i hög grad på de kommersiella krafternas spel. Detta är ytterst allvarligt ur yttrandefrihetssynpunkt och därmed en synnerligen viktig demokratifråga. Utrikesminister Ullsten och utbildningsminister Wikström har gett uttryck för kraftiga reaktioner mot att företag kan köpa filmer för att undanhålla dem för allmänheten. Men denna företeelse är tyvärr bara ett exempel på de kommersiella krafternas framfart på informationens och kulturutbudets område. Jag måste beklaga att regeringsrepresentanter — vare sig liberala eller andra — inte i några andra sammanhang reagerat mot det starka kommersiella hot som yttrandefriheten och informationsfriheten är utsatta för. Den utveckling som affären kring filmen En prinsessas död har fått visar för det första att ekonomiskt starka krafter kan köpa bort information. Det är ett nytt sätt att beslagta sådana filmer som från vissa företag uppfattas som besvärande. För det andra visar det inträffade att utvecklingen på videoområdet kan komma att medföra att säljbar information förs över från allmän, offentlig visning till privat och enskild. Filmer som av en eller annan anledning är av sådant intresse att företag i videobranschen anser sig kunna tjäna pengar på dem kommer då inte att kunna visas i televisionen. En sådan intensifierad kommersiell spekulation i säljbar information och säljbart kulturutbud visar på en ytterst allvarlig utveckling. I det läget räcker det inte att, som folkpartiledaren Ola Ullsten gjorde i nämnda TV-intervju, sätta sin lit till att företag visar gott omdöme. Jag nödgas konstatera att inte heller utbildningsministern är särskilt kraftfull i interpellationssvaret när han kommer in på min andra fråga, nämligen den om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att skydda yttrandefriheten mot övergrepp av den art som Scand-Videos affärstransaktion utgör. Jan-Erik Wikström säger att det kan finnas skäl för att upphovsrättsutredningen tar upp frågan om det behövs särskilda åtgärder som hindrar att upphovsrätten missbrukas. Varför denna vaghet? Har inte utbildningsministern fått klart för sig att det verkligen behövs åtgärder för att förhindra en utveckling i den riktning som Scand-Videoaffären anger? Det minsta man kan begära i denna situation är att utbildningsministern klart anger att upphovsrättsutredningen skall ta upp frågan till skyndsam behandling. Jag vill fråga Jan-Erik Wikström om han är beredd att vidta åtgärder för att så sker. Vidare anser jag att frågan är av sådan art att den också måste tas upp i yttrandefrihetsutredningen och troligen också i videogramutredningen. Utbildningsministern bör enligt min mening se till att så blir fallet.

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Jag har litet svårt att förstå den uppståndelse och den diskussion som föranletts av Scand-Videos inköp av filmen En prinsessas död. Det är svårt att förstå det därför att det är en så solklar och logisk följd av det samhällssystem i vilket lönsamheten hela tiden får gå före medborgerliga behov och rättigheter. Att yttrandefriheten kan köpas för pengar är ju inget nytt. Vi behöver bara gå till det informationsutbud som finns för att inse att starka ekonomiska intressen styr utbudet i vårt land. Vi kan gå till tidningarna eller andra textoch bildfabriker. Nyheter och upplevelser har förvandlats till varor som säljs och köps precis som vilka andra varor som helst eller som, liksom i detta fall, köps men som åtminstone i första omgången inte säljs i det uttalade syftet att skydda storföretagens ekonomiska intressen. Ändå är Scand-Videos affär oroande, därför att den så öppet begränsar yttrandeoch informationsfriheten. Den är oroande därför att den visar att i den elektroniska framtid som vi har att se fram emot kommer de kommersiella krafterna att vara än fräckare och än fränare. Vi har, herr talman, från vänsterpartiet kommunisternas sida tidigare krävt att riksdagen tar upp en diskussion kring frågan om informationsteknologin och om den kommersiella kulturindustrin och dess utveckling på 1980-talet. Vi har gjort det utifrån den utgångspunkten att yttrandefriheten måste fördjupas och inte som nu manipuleras och förytligas. Vi har gjort det utifrån den utgångspunkten att en sådan fördjupning kan komma att kräva betydligt hårdare tag från samhällets sida genom att gränser dras för de kommersiella krafterna till förmån för en information i medborgarnas tjänst. Nu säger utbildningsministern i sitt svar att upphovsrättsutredningen skall se över också frågan om åtgärder för att förhindra en begränsning av yttrandefriheten. Det är självfallet bra, men det är — vilket Georg Andersson också framhöll — inte tillräckligt. Vad vi måste skaffa oss är en beredskap inför 1980-talets stora förändringar inom informationsområdet, där bl.a. videon ingår som en del.

Jag tror alltså inte på att hänvisa frågan till upphovsrättsutredningen, yttrandefrihetsutredningen och videogramutredningen — även om de naturligtvis måste ta till sig den här affären och se vad den kan få för konsekvenser för deras arbete. Vad jag tror att vi måste ha är en utredning som skaffar sig ett samlat grepp inför 1980-talets kommersiella kulturutbud på det här området.

Herr talman! Först till Eva Hjelmström. I de länder som Eva Hjelmström har sitt ideologiska hemvist i existerar inte problem av den här typen. Där behövs inga diskussioner eller statliga utredningar om yttrandefriheten, för där råder censur, förbud. Där behöver ingen diskutera om en film skall visas eller ej, för det avgörs på ett sådant sätt och i ett sådant sammanhang att redan en diskussion av den här typen skulle vara farlig för de individer som för den. Till Georg Andersson vill jag säga att jag har förvissat mig om att både upphovsrättsutredningen och yttrandefrihetsutredningen själva avser att ta upp den här frågan, som de självfallet har observerat. Jag skall också försäkra mig om att videogramutredningen gör så — kanske även informationsteknologiutredningen, för att fullständiga bilden. Som jag har antytt i mitt svar är det här två stora principer som står mot varandra — yttrandefriheten och upphovsrätten. Då vill jag gärna peka på att det kan ha varit så att den ena parten — den säljande parten — i det här fallet har utgått från att köparen var intresserad av att filmen skulle visas. Det är ju den normala situationen. På ett område som jag känner väl, nämligen bokutgivningsområdet, är det så att normalt överlåts en upphovsrätt bara under förutsättning att boken i fråga publiceras inom en viss angiven tid. Om inte det sker återgår upphovsrätten, och man kan alltså gå vidare och sälja den på annat håll. Det har blivit en viktig sak, därför att det har förekommit på det området att man har velat köpa tystnad — alltså försäkra sig om ett manuskript och sedan inte ge utdet. Jag kan tänka mig att det även på filmens område kan komma att bli så att man förser avtalen med en klausul av den typ som jag nämnt. Jag har undersökt saken och funnit att det knappast lär ha funnits något liknande exempel tidigare, där någon för ett stort belopp har köpt en aktuell film och sedan efteråt sagt att avsikten var att den inte skulle visas. Det här har alltså blivit en tankeställare för många parter. Och jag hoppas att det kan leda till Självfallet tycker jag att det är utomordentligt viktigt att vi funderar över vilka ytterligare avväganden som kan behövas mellan yttrandefriheten och upphovsrätten — i alla de former som är möjliga i vårt demokratiska och öppna samhälle. Och det är klart — det framgår av mitt svar — att yttrandefriheten i varje fall för mig är så helig att jag anser att det är möjligt att man får se över om lagstiftning på någon punkt kan bli erforderlig — om det skulle visa sig att man inte kan klara det här genom ändrade avtalsbestämmelser. Det är det jag utgår från att man gör både i upphovsrättsutredningen och yttrandefrihetsutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det här kompletterande svaret. Det är bra att utbildningsministern försäkrar sig om att de nämnda utredningarna kommer att behandla denna fråga. Jag hoppas det sker skyndsamt. Jag är också glad över att utbildningsministern överväger möjligheten att införa klausuler på filmområdet som skapar garantier för att upphovsrätten på sätt som skett inte missbrukas. Det är ju så att den som har skapat ett upphovsrättsskyddat verk har rätten till det. Häri innefattas både den ideella och den ekonomiska rätten. Genom en försäljning avhänder sig upphovsmannen båda rätterna. Det är det som gjort det möjligt att genom en affärstransaktion köpa tystnad — som vi har talat om i denna diskussion. Jag menar att det bör vara en självklarhet att den som har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk inte genom affärstransaktioner berövas möjligheten att få sitt verk visat eller framfört för allmänheten. Det är bra om det kan skapas garantier för att en sådan ordning kan införas.

Det är en ganska oroande utveckling, och det bör vidtas åtgärder för att söka förhindra en sådan utveckling. Det vore intressant att höra om utbildningsministern har några funderingar i den frågan.

Herr talman! Det är litet tröttsamt med dessa hänvisningar till ideologiska hemvist. Jag skall inte ifrågasätta Jan-Erik Wikströms ideologiska hemvist. Jag förutsätter att den liksom min utgår från de svenska förhållandena. Men vore man elak, skulle man naturligtvis kunna peka på Chile, Uruguay, Argentina, Brasilien och fråga vilken form av yttrandefrihet som råder där eller vilken form av yttrandefrihet som råder i grannlandet i väster, USA, där det i stor utsträckning är fråga om ekonomiska intressen. Det är väl i någon mån det som denna fråga gäller och som Jan-Erik Wikström vägrar inse, nämligen att yttrandefriheten redan i dag också i vårt land alltmer förytligas och alltmer blir ett offer för starka ekonomiska krafter, styrda av storföretagen. Det är bra att frågorna tas upp, att man ser till det som har hänt i de olika utredningarna, men jag tycker fortfarande inte att det är tillräckligt.

Vi behöver ett annat utbud, ett utbud som tar fatt i medborgarnas engagemang, och det kommer att kräva restriktioner. Det vore bra om Jan-Erik Wikström medverkade till sådana restriktioner gentemot den kommersiella kulturindustrin.

Herr talman! Det är naturligtvis så att yttrandefriheten är lika viktig i öst som i väst; alla inskränkningar i den är av ondo. Det gäller latinamerikanska diktaturer och det gäller de inskränkningar som förekommer, både i USA och på andra håll. Mitt stillsamma påpekande var bara att den ideologi som Eva Hjelmström företräder hör i vår värld väsentligen hemma i länder där yttrandefriheten i stor utsträckning lyser med sin frånvaro och där klimatet är präglat av censur och förbud och åsiktsförtryck. Det bestred nu inte heller Eva Hjelmström. Georg Andersson tog upp frågan om vilket utbud vi kan räkna med på videosidan. Man har väl hittills antagit att det väsentligen kommer att bli av typen lätt underhållning. Men i den mån det kan bli program av den här typen, alltså seriös information, nyhetsprogram och sådant, kan naturligtvis en annan situation uppstå, och det finns all anledning för videogramutredningen att se på just den saken. Jag har litet svårt att tro att det finns folk som medvetet vill göra program av nyhetskaraktär eller kommenterande karaktär och sedan sälja dem för en så begränsad användning som videon normalt utgör. Men det kan naturligtvis bli fallet, och då finns det all anledning att se upp med detta. Vilka åtgärder man då skall vidta är litet svårt att säga. Det har väl att göra med Sveriges Radios resurser och möjligheter att aktivt följa det utbud som finns — i det här fallet var ju Sveriges Radio uppenbarligen intresserat av att förvärva filmen som vi diskuterade. Jag hoppas som sagt att det som nu har hänt skall vara en tankeställare, inte bara för några statliga utredningar utan för alla medborgare. Det är en utomordentligt viktig fråga som det här fallet har berört, och det kan tjäna som en allvarlig tankeställare för oss alla.

Herr talman! Det är naturligtvis svårt att spekulera i vilket innehåll videogramutbudet kommer att få. Jan-Erik Wikström och jag har haft anledning diskutera den frågan tidigare, då vi har anmält stor oro för att videogramutbudet kommer att präglas av mycket underhållning. Vi kan starkt befara att det också kommer att innehålla starka våldsinslag, som vi ju i andra sammanhang har diskuterat möjligheterna av att begränsa. Tyvärr har Jan-Erik Wikström inte visat något intresse för att medverka till detta. Det kan vara riktigt som Jan-Erik Wikström nu säger att ett program av nyhetskaraktär troligen i mycket begränsad omfattning förs över på videoproduktionen. Men det är inte bara nyhetsprogram som aktualiseras genom min interpellation utan också frågan om möjligheterna att sprida sina åsikter och att delta i en opinionsbildning, i en debatt. Och man kan ju tänka sig program som av företagsoch näringslivsintressen upplevs som obekväma och som man därför vill begränsa, som man vill tysta. Det var det som var upptakten till den här historien med Scand-Video. Sedan finner man att det går att göra pengar på att föra över program av den här karaktären till videoproduktion för enskild visning, och det är i det perspektivet som ett nytt problemområde öppnar sig. Det är klart att det är ganska stor skillnad mellan olika sorters programverksamhet. Den som riktar sig till allmänheten genom television har en helt annan effekt på den allmänna debatten än program som förs över till visning för enskilt bruk.

Det är i det perspektivet som jag tycker att utbildningsministern måste ägna stor uppmärksamhet åt båda de utvecklingslinjer som den här historien kan ge anledning till.

Herr talman! Ingrid Segerström har frågat mig om det är möjligt för Riksteatern att utveckla sin försöksverksamhet med finskspråkig teater i Sverige med ett närmare samarbete med de i de tätaste finskspråkiga invandrarområdena i Sverige verksamma stadsteatrarna och om i så fall detta samarbete kan utvecklas med en utökning av dessa teatrars ensembler. Det är viktigt att den finskspråkiga befolkningen i Sverige kan erbjudas teater på sitt eget språk. Som ett led i strävandena att åstadkomma detta har Riksteatern i årets budgetproposition beviljats medel för försöksverksamhet med finsk teater som byggs på gästspel. Erfarenheterna av denna försöksverksamhet bör kunna ligga till grund för en prövning av fortsatta satsningar på finskspråkig teater i Sverige. Eftersom syftet är att nå finskspråkiga i olika delar av landet med teater på det egna språket är det naturligt att Riksteatern skall ansvara för verksamheten. Riksteatern skall därvid ha ett nära samarbete med företrädare för Riksförbundet Finska föreningar i Sverige. Frågan om stadsteatrarnas roll i sammanhanget bör i nuvarande läge bedömas av Riksteatern. Flera av stadsteatrarna har tidigare utnyttjats för gästspel av teaterensembler från Finland, och det vore värdefullt om så kunde ske även i det nu aktuella sammanhanget.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Det har under en lång följd av år funnits en förhoppning hos finska invandrare om att få tillgång till kvalitativt bra teater på det egna språket här i landet. Det är ju så att det finns ett stort intresse hos den finska befolkningen —- större än hos oss, skulle jag tro — för teater, ett intresse som invandrargrupperna tagit med sig hit och som de i stor utsträckning saknat möjlighet att få tillgodosett. Det är därför ett efterlängtat beslut som nu har tagits när man anslagit medel för en försöksverksamhet med finsk teater. Men det belopp som anslagits är ganska begränsat, och det är därför viktigt att planeringen för användandet blir omsorgsfull och sker i enlighet med de önskemål som de finska invånarna i vårt land har. Det är naturligtvis bra med satsningen på gästspelande grupper, men den verkliga önskedrömmen för våra finskspråkiga är en egen professionell teatergrupp. Vi vet ju alla att den svenska ekonomin är dålig, och vi får ständigt höra att vi måste vara sparsamma. Jag delar uppfattningen att vi skall spara där det går att spara. Däremot är jag väl inte alltid överens med den borgerliga regeringen om var det skall sparas. Men jag tror, herr talman, att modellen med gästspelande grupper är dyrbar — eller rättare ger liten utdelning för pengarna. Jag skulle i stället önska att gästspelsverksamheten begränsas — inte helt utesluts, men begränsas. Låt en finskspråkig grupp ingå i ensemblen på t.ex. Stockholms eller Göteborgs stadsteater och även få delta i teaterns planering. Den gruppen skulle också under vissa tider kunna turnera inom Riksteaterns ram. Då skulle pengarna bli betydligt drygare. Man skulle kunna begränsa utgifterna till lön för låt oss säga tio skådespelare, och i realiteten skulle man få fler föreställningar. På sikt skulle möjligen denna verksamhet kunna inordnas i teaterns ordinarie arbetsplan och även i bidragsgivningen. Vi vet att de båda balettensemblerna Cullberg och Cramér tillhör Riksteatern — ett arrangemang som inte bara är på gott. Senast häromdagen var det ett TV-program där Birgit Cullberg talade om sin heta önskan om en egen scen. Det är en jobbig tillvaro att ständigt vara på resande fot — det är svårare att planera föreställningar med rekvisita och annat på ständigt nya scener. Det kan möjligen också vara lättare att engagera skådespelare om turnerandet begränsas och de medverkande har en fast punkt i tillvaron. Jag är naturligtvis medveten om det berättigade krav man har på olika platser i landet att också få tillgång till god teater och kulturupplevelser av olika slag, men jag menar att det ena goda bör inte förskjuta det andra. Och som sagt: En sådan här modell skulle kunna ge de möjligheterna utan att det skulle kosta mer. Dessutom är det ju faktiskt så att det är i storstadsområdena som de flesta finska invandrarna är koncentrerade. Det är dessutom, som jag sade tidigare, ett hett önskemål från den finsktalande presumtiva teaterpubliken att få en egen professionell teatergrupp. ; Det har också sagts mig att det finns fina skådespelare i Finland som kan tänka sig engagemang här under kanske ett par år eller något mera, och som samtidigt kan vara beredda att jobba med att utveckla de amatörgrupper som finns bland finska invandrare. Det är mycket bra grupper, men inte tillräckligt bra för att ersätta en professionell grupp. Med litet hjälp skulle emellertid sådana grupper komplettera den etablerade teatern. Nu säger statsrådet att det är Riksteaterns sak att avgöra hur verksamheten skall utformas. Det är väl riktigt. Men jag tror att det vore bra om de här tankegångarna kunde prövas. Försöksverksamuet blir ju lätt etablerad som fast utan att alternativa möjligheter prövas. Och jag tror ändå att statsrådet har en möjlighet att resonera med Riksteaterns företrädare, om statsrådet skulle finna något vettigt i vad jag sagt. Statsmannaord brukar ju inte förklinga ohörda. Med detta, herr talman, tackar jag än en gång för svaret.
Herr talman! Det här är en stor och ganska komplicerad fråga. Ingrid Segerström har antytt att ett av problemen är att om man skapar en fast ensemble här, så blir det inte så lätt att få turnéer genomförda, och om man inbjuder olika grupper från Finland till gästspel leder det automatiskt till fler turnéer, därför att det är olika grupper som svarar för de här turnéerna. Vi har tyckt det vara lämpligt att i varje fall börja med gästspel för att sedan se om det så småningom kommer att finnas förutsättningar för en mera permanent ensemble. Ett annat problem är att löneläget för skådespelare ju inte är detsamma i Finland och Sverige. Från finskt håll har det uttryckts farhågor för att det skulle kunna leda till att en del av de bästa skådespelarna söker sig till Sverige och mera permanent stannar här. Utan att alls ta ställning till dessa frågor tycker jag det är viktigt att så stort utbud som möjligt presenteras för de finskspråkiga i Sverige. Och där är ju det som skett på Stockholms stadsteater bra — stadsteatern har gjort egna inbjudningar. Det är bra att Riksteatern nu arbetar med detta, och jag hoppas att man kan etablera en kontakt mellan Stadsteatern i Stockholm och Riksteatern. Ja, det här kostar pengar. Och vi skall inte heller glömma att en del av invandrarna från Finland ju har svenska som sitt modersmål, och över huvud taget förstår rätt många av invandrarna därifrån svenska. Lasse Pöysti, som regeringen i går utnämnde till ny chef för Dramaten, lär samma dag i TV ha sagt att han var intresserad av att producera också föreställningar på finska på Dramaten. Det händer alltså mycket här. Ingrid Segerström och jag är nog överens om att det är bra att det görs försök och experiment på olika håll, så att vi ser vad man kan orka med ekonomiskt och i vilka former det kan ske. Jag tror att det är klokt att man i varje fall börjar med gästspel av den här typen.
Herr talman! Statsrådet säger att det blir ett bredare utbud med gästspel. Jag är litet rädd för att det inte blir så. Det blir nämligen dyrbarare arrangemang och därför blir det ingen större bredd i utbudet. Det är därför jag tror det kunde vara klokt med ett samarbete med någon av våra större stadsteatrar i storstadsområdena. Det är klart att en del av de finska invandrarna har svenska som modersmål och att många har lärt sig svenska. Men fortfarande finns ett stort intresse för att bevara den egna kulturen och det egna språket, trots att man flyttat hit. Att det är positivt är vi väl överens om. Det finns väldigt starka önskemål bland de finska invandrarna om att få en egen teatergrupp. Jag tror att det finns skäl att pröva om inte verksamheten skulle kunna utvidgas på det sätt jag tänkt mig.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig när regeringen ämnar tillsätta det begärda samordningsorganet för alkoholfrågor, vilken sammansättning samordningsorganet skall ha och om regeringen tänkt sig något särskilt kansli för samordningsorganet. Regeringen beslöt den 14 maj 1980 om direktiv för ett samordningsorgan för alkoholfrågor. Samma dag beslöt jag tillkalla ledamöter och ersättare för dessa i samordningsorganet. I organet ingår statssekreterarna i social-, justitie-, kommunikations-, budget-, utbildnings-, handels-, arbetsmarknadsoch kommundepartementen. Dessutom ingår cheferna för generaltullstyrelsen, rikspolisstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Ordförande i samordningsorganet är statssekreteraren i socialdepartementet. Till överläggningar i ärenden som berör Systembolagets och Vinoch Spritcentralens verksamhetsområden kommer representanter för dessa företag att kallas. Till samordningsorganet har knutits två handläggare.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till socialministern för det korta och koncisa svaret. Anledningen till min fråga är naturligtvis att vi i socialutskottet begärde ett snabbt agerande. De första åtgärderna skulle komma i och med nästa budget, och det var därför nödvändigt att samordningsorganet tillsattes omedelbart. Jag ställde min fråga den 8 maj, och den 14 maj tillsattes samordningsorganet. Jag framförde en önskan att organet skulle sammansättas på hög politisk nivå, och med socialministerns uttalande har jag fått bekräftat att så skett. Det är framför allt statssekreterarna som leder det här arbetet. Cheferna för generaltullstyrelsen, rikspolisstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen kommer också att delta i arbetet. Även cheferna för Systembolaget och Vinoch Spritcentralen kommer att kallas vid behov. Vi har alltså begärt att detta arbete skall uträttas dels i ett kort perspektiv — till nästa budget — dels i ett längre perspektiv. Det är nödvändigt att det hålls i minnet nu när arbetet startar.

När det gäller det sista vet vi att socialutskottets betänkande innehöll ganska mycket material som är nödvändigt att ta itu med. Det är viktigt att det sker ett samarbete med nämnden för alkoholfrågor inom socialstyrelsen i de här frågorna, och jag utgår från att så är fallet. Det här samordningsorganet är inte instiftat för evighet utan det skall arbeta ett par år, förmodar jag, och sedan skall de här frågorna ingå i det ordinarie arbetet. Tack för svaret.
Herr talman! Jag vill bara säga att i de direktiv som nu är utarbetade är Evert Svenssons synpunkter väl tillgodosedda.

Herr talman! Jag har läst direktiven —i varje fall i ett första utkast. Om jag skall säga någonting om dem vill jag närmast säga det, att departementet kanske talar väl mycket om restriktioner. I ett längre perspektiv är, såvitt jag förstår, restriktioner nödvändiga; det har också socialutskottet uttalat. Jag vill emellertid varna för att restriktioner kan blockera arbetet i det kortare perspektivet. Jag kan tänka mig att det blir nödvändigt att ganska snart tillsätta personer som sysslar med restriktionsfrågan, men om den skulle bli huvuduppgiften för just den här gruppen i början av dess arbete skulle den uppgiften, förmodar jag, blockera arbetet med mer nödvändiga och näraliggande frågor.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om jag anser att särbehandling skall tillåtas av barn med utvecklingsstörda föräldrar och vilka åtgärder jag ämnar vidta för att belysa och förbättra situationen för andra barn som är särskilt utsatta. Barnens situation i samhället, förhållandet barn-föräldrar, barnens rättsliga ställning och de sociala myndigheternas ingripanden för att skydda barn har på senare år tilldragit sig en allt större uppmärksamhet. De allra senaste åren har problem som rör barn till begåvningshandikappade föräldrar, barn till mödrar som missbrukar alkohol och barn som misshandlas rönt stor uppmärksamhet. Olika utredningar har tagit upp problemen från skilda utgångspunkter. Av de utredningar som f. n. arbetar vill jag särskilt nämna omsorgskommittén , barnomsorgsgruppen , familjestödsutredningen och utredningen om barnens rätt. Problemen kring de alkoholiserade mödrarna och deras barn berör jag i dag i ett annat interpellationssvar. Omsorgskommitténs tilläggsdirektiv, som Lena Öhrsvik tar upp i interpellationen, innebär ett uppdrag att särskilt överväga situationen för begåvningshandikappade föräldrar och deras barn. Statsrådet Holm, som har ansvar för dessa frågor inom socialdepartementet, anför i direktiven att kommittén bör bedöma hur samhället tillgodoser de särskilda behov av trygghet för barnen och stöd till föräldrarna som kan föreligga i dessa fall. De ursprungliga direktiven för kommittén understryker att målet för samhällets insatser inom handikappområdet är att integrera handikappade i samhällsgemenskapen och ge dem samma livsvillkor som andra. Tilläggsdirektiven slår fast att man utan att göra avkall på detta mål måste kräva att behovet av trygghet och omvårdnad hos barn till begåvningshandikappade blir tillgodosett. Att vissa problemområden uppmärksammas på ett speciellt sätt innebär naturligtvis inte en särbehandling av dessa barn. Det får inte heller leda till att barn som far illa i andra avseenden glöms bort eller ägnas ett mera begränsat intresse. Grunderna för ingripanden till stöd för barn anges i 25 § a) barnavårdslagen . Barnavårdsnämnden skall vidta åtgärder om någon som inte har fyllt 18 år misshandlas i hemmet eller annars där utsätts för fara, eller om hans utveckling äventyras på grund av föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare eller bristande förmåga att fostra honom. Den lag med särskilda bestämmelser om vård av unga som föreslås i samband med socialtjänstreformen innehåller motsvarande möjligheter att, om nödvändigt, mot föräldrarnas vilja ingripa till hjälp för barnet. Socialstyrelsen har i en arbetsgrupp, Barn som far illa, tagit upp frågor om tillämpningen av barnavårdslagen i länsrätterna och låtit göra en kartläggning av omhändertagandeärendena under åren 1972-1977. Undersökningen visar att genomsnittligt för hela landet går länsrätterna emot de sociala centralnämndernas beslut om omhändertagande för samhällsvård enligt 25 a § barnavårdslagen i endast något mer än vart tionde fall. Det finns alltså knappast fog för den relativt spridda uppfattningen att socialvårdens omhändertagandebeslut ofta upphävs vid efterprövning. Undersökningen visar också att det inte finns några större regionala skillnader. Efter förslag från socialstyrelsen har socialkonsulentorganisationen tagit initiativ till kontaktkonferenser runt om i landet för att hithörande problem skall belysas ytterligare och för att förbättra kontakten mellan länsrätterna och de sociala centralnämnderna. I dessa deltar bl.a. representanter för länsrätter, kammarrätter och sociala centralnämnder. En central konferens på initiativ av socialstyrelsen, domstolsverket och Kommunförbundet hölls våren 1979 kring det material som hade tagits fram i arbetsgruppen. I debatten rörande barnens situation är det viktigt att betona de förebyggande insatserna och vad som på det området har gjorts på senaste år. Ingripanden enligt barnavårdslagen är en mycket liten del av samhällets insatser för barnen. Jag kan nämna att länsrätternas omhändertagandebeslut enligt 25 a § barnavårdslagen under åren 1972-1977 i medeltal utgjorde 350 per är. De största insatserna görs i det förebyggande arbetet. Inom den sociala barnaoch ungdomsvården har metodiken utvecklats och ökade resurser skapats i barnoch familjearbete. Mödraoch barnavårdscentraler har viktiga uppgifter i det förebyggande arbetet. Barnomsorgen har fått kraftigt ökade resurser med ökade möjligheter att ta hänsyn till barn med särskilda behov. Föräldrautbildning kring barnets födelse och de problem som då uppstår byggs nu successivt upp i landstingens regi. Reformer inom försäkringsområdet som ger större möjligheter för föräldrar att vara tillsammans med sina barn och stödja dem har även genomförts. På riksdagens initiativ skall en särskild parlamentarisk utredning göra en utvärdering av den nya sociallagstiftningen och en fortsatt utredning av frågorna om vård utan samtycke inom socialtjänsten. I uppdraget ingår att följa upp lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det blir därigenom möjligt att få belyst om den nya lagstiftningen ger ett tillfredsställande skydd för barnen. Forskningsinsatser har på senare tid betytt mycket för att fästa uppmärksamheten på allvarliga problem som rör barnens situation. Jag kan bara som ett exempel nämna problemet rörande barn till alkoholmissbrukande mödrar. Jag anser därför att det är viktigt att samhället ger ett fortsatt starkt stöd åt den sociala forskningen. Jag hoppas därvid mycket på den förstärkning av denna forskning som skett genom professurerna i socialt arbete och de tre professurerna i forskning kring missbruksfrågor.

Herr talman! Jag har i en interpellation ställt två konkreta frågor till socialministern, men jag måste tyvärr konstatera att jag inte fått svar på någon av dem. Syftet med interpellationen, nämligen att få ett meningsutbyte om samhällets insatser för barn som av olika anledningar far illa, kanske ändå kan uppnås. Jag är medveten om att vi inom kort får en större debatt om detta i anslutning till beslut om ny sociallagstiftning, men jag vill ändå på detta sätt få vissa frågor om barnens situation närmare belysta. Ämnet har ju den allra senaste veckan blivit högaktuellt genom de båda socialministrarnas utläggningar i massmedia angående just den nya lagstiftningen.

Man kan ju av debatten få den uppfattningen att allt skydd för barnen skall tas bort. Men nu åter till interpellationens direkta frågor. Den första gäller barn till utvecklingsstörda föräldrar. Jag vill veta om socialministern anser att särbehandling skall ske av dessa barn. Man kan ju få intrycket att detta är regeringens ståndpunkt, med tanke på hur man agerat. I januari skrevs en del artiklar om dessa barns situation. Den 7 februari beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till omsorgskommittén, vilka innebär att man skall belysa situationen, bedöma hur samhället ger stöd samt överväga situationen för föräldrar och barn. Jag tycker nog att man handlat litet i panik och inte tänkt igenom saken ordentligt. Frågan är synnerligen komplicerad och ömtålig, och det är snudd på bristande respekt för ämnets svårighetsgrad att i en utrednings slutskede komma med så omfattande tilläggsdirektiv. Självklart är det bra att få frågan belyst, både ur barnens och föräldrarnas synpunkt, men det kan tolkas som att man vill införa särbehandling när man hanterar ärendet så här. Det handlar ju om en liten bit av ett omfattande komplex, nämligen avvägningen mellan barns och föräldrars rättssäkerhet över huvud taget. Därav min andra fråga, om vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att belysa och förbättra situationen för andra barn som är särskilt utsatta. Som svar får jag en uppräkning av de utredningar och arbetsgrupper som sysslar med barns situation. Det kan ju i och för sig vara bra att ha en sådan sammanställning, men ännu bättre vore om socialministern hade en åsikt om det som pågår är tillräckligt. Socialministern går också in på förebyggande insatser. Jag vill påpeka att jag aldrig någonsin ifrågasatt sådana. Självfallet skall vi ha ett samhällsbyggande som syftar till goda levnadsvillkor för både barn och föräldrar. Här finns säkert utrymme för skilda uppfattningar om hur man når dessa goda levnadsförhållanden. Jag tänker inte gå in på den debatten nu, utan där får vi ju genom budgetpropositionen och andra förslag besked om regeringens ambitioner eller brist på ambitioner på många områden. Som ett enda exempel kan vi ta kommunernas möjligheter att få ge sina invånare god social service. Som sagt: Här har vi säkert skilda uppfattningar, men dessa får vi återkomma till. Min fråga gäller den grupp barn som nu utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp. Dessa barn har samhället ett särskilt stort ansvar för, och detta finns naturligtvis uttryckt i vår lagstiftning. Frågan är då hur denna lagstiftning tillämpas. Jag är medveten om det arbete som pågår hos socialstyrelsen, och jag följer det med stort intresse. Jag tolkar dock undersökningsresultaten något annorlunda än socialministern. Rapporten tillbakavisar enligt min mening inte helt den kritik som riktats mot tillämpningen när det gäller överprövade beslut och regionala skillnader. Anmärkningsvärt är att kammarrätterna i 8 fall av 24 under åren 1975-1977 ändrat länsrätternas upphävanden av beslut enligt 25 a § barnavårdslagen. Sociala centralnämnden och kammarrätten har då bedömt ärendet på samma sätt, medan länsrätten ur barnets synpunkt varit alltför restriktiv. Det är naturligtvis för få ärenden att dra några omfattande slutsatser av. Man kan dock inte utesluta att fler ärenden hade förts till kammarrättens prövning, om t.ex. barnet kunnat överklaga. Talerätten finns visserligen, men inte möjligheten att utnyttja den. Denna fråga utreds juf. n., och jag hoppas verkligen att man hittar en bra lösning som också kan fungera i praktiken. Av rapporten kan man vidare utläsa att det ibland finns stora regionala skillnader. Socialministern har dock här sagt att det inte finns några större regionala skillnader, och jag vill därför gärna veta vad hennes uppgift bygger på. Enhetlighet i rättstillämpningen är ju ett grundläggande rättsideologiskt krav. De kontaktkonferenser som socialkonsulenterna tagit initiativ till kan här vara till stor hjälp och nytta. För det handlar, tror jag, just om bättre kontakter mellan socialarbetare, förtroendemän och jurister. Det handlar också om bättre kunskaper om varandras arbeten. Kanske behöver utbildningen förändras. Socialkonsulenterna måste ges goda möjligheter att vara den resurs för rådgivning och tillsyn som är nödvändig. Jag hoppas därför att de sociala enheterna vid länsstyrelserna ges behövliga resurser framöver. Det händer nämligen att man avgör barnavårdsmål utan att social expertis är inkopplad. I detta sammanhang skall man kanske också titta på länsrätternas sammansättning. Där finns nämligen inget särskilt krav på social erfarenhet. Man upplever som socialarbetare att den strikta juridiska bedömningen dominerar och att bedömningen av barns behov av trygghet och omsorg sätts åt sidan. Då kommer man in på frågan om vems rättssäkerhet som skall sättas främst, barnets eller föräldrarnas. Här vore det intressant att få någon kommentar från socialministern om just denna konflikt. Min mening är att lagstiftningen är klar på den här punkten — så när som på möjligheten att utnyttja sin talerätt, som jag nyss nämnde — men att tillämpningen på sina håll brister. Det är därför som jag ställt frågan om vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att belysa barnens situation. Anser socialministern att de arbeten som pågår är tillräckliga eller finns det utrymme för ytterligare initiativ? Att den nya lagstiftningen skall följas upp är utomordentligt värdefullt. Jag har själv krävt detta i en motion förra året. Men den gamla lagstiftningen gäller ju under ytterligare en tid, och den praxis som nu utvecklas kommer givetvis att under lång tid vara vägledande för tillämpningen. Därför är det viktigt att nu verkligen förvissa sig om att man har enhetlig rättstillämpning. För att inga missförstånd skall råda vill jag poängtera att jag inte är ute efter att ändra lagstiftningens intentioner, inte heller att tillgripa mer tvång än nöden kräver. Man kan göra oerhört mycket tillsammans med föräldrarna i det enskilda fallet. Så görs också. Och massor av saker återstår att göra när det gäller förbättringar av barns och föräldrars levnadsvillkor i allmänhet. Men mina frågor just nu gäller, som jag sade, den grupp barn som utsätts för övergrepp av olika slag, ibland trots ytligt sett goda yttre levnadsvillkor. Samhällets särskilda ansvar för dessa barn gäller dock inte bara själva ingripandet i vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnet, utan det gäller också att den vård som samhället ger präglas av trygghet, stabilitet och stimulans, dvs. motsvarar de krav som vi ställer upp för barns omsorg i övrigt. En långsiktig planering måste till i varje enskilt fall, så att omflyttningar kan undvikas.

Herr talman! Den ena av de frågor Lena Öhrsvik nu ställde har jag faktiskt svarat på i interpellationssvaret. Jag säger där klart och tydligt att om man uppmärksammar ett speciellt problem, så får det inte innebära en särbehandling av dessa barn. Det förhållandet att statsrådet Holm gav tilläggsdirektiv ger ju också vid handen att det kanske fanns alldeles speciella skäl att utröna hur dessa barn egentligen hade det — och framför allt hur föräldrarna klarade sin föräldraroll. Men det innebär naturligtvis att de resultat som man kommer fram till i kommittén skall sättas in i den helhet som gäller behandling av barn i allmänhet. Som Lena Öhrsvik poängterade — och som jag också har poängterat — finns det många andra grupper av barn som också behöver ägnas uppmärksamhet och vilkas problem är så varierande att varje fall måste betraktas individuellt och med utgångspunkt från den situation som barnet befinner sig i. Om föräldrarna skulle vara utvecklingsstörda, är det inte alls säkert att det problemet behöver vara större än vad problemet kan vara i ett fall där föräldrarna har andra svårigheter. Här måste man alltså göra en individuell bedömning — det är min utgångspunkt för detta arbete. Det är fråga om belysning av ett område för att kunna foga resultatet till helhetsbilden av barnens situation i samhället. Jag vill också gärna i detta sammanhang säga något beträffande det uttalande som jag har gjort i samband med diskussionen om barnens situation i förhållande till den nya socialtjänstlagen. Om man bortser från rubrikerna, som jag inte har satt, så står där att läsa att jag tycker det är bra att socialutskottet har beslutat sig för att utredningen även skall få följa lagstiftningens möjligheter att tillvarata barnens rätt. Det är vad jag har sagt till massmedia, och jag har förstått att jag på den punkten har samma uppfattning som socialutskottet har uttalat — att vi måste följa upp dessa frågor som gäller barnens situation i förhållande till den nya lagstiftningen. Det är naturligtvis helt klart att vi ständigt måste följa utvecklingen när det gäller barnen och deras totala miljö i vårt moderna samhälle. Jag tror att Lena Öhrsvik och jag i det avseendet från olika ideologiska utgångspunkter har samma uppfattning — att vi under en lång tid kanske ägnat barnen för liten uppmärksamhet och att vi därför ständigt måste beakta deras behov i samhället. Och det bästa är ju att vad som är bra för barnen egentligen också är bra för vuxna i samhället i dess helhet. Jag har visat på barnens betydelse i det socialpolitiska arbetet genom att föreslå att vi skall inrätta ett barnmiljöråd. Det kommer väl inte att ha så stora uppgifter till en början, men det skall ta ett större grepp på hela barnmiljön än vad som har varit möjligt i det gamla lekmiljörådet. Det är ett tecken på att jag lägger stor vikt vid barnens situation. Jag har också i budgetpropositionen sagt att vi måste sammanföra alla de utredningar som har gjorts och ha detta som underlag för de åtgärder för barnens bästa som vi kommer att vidta för framtiden. Det är de mera generella åtgärderna som vi studerar och kommer att arbeta vidare med. När det gäller den rättstillämpning som f. n. äger rum finns det faktiskt inte särskilt stora regionala avvikelser. I stort sett har man ungefär samma mönster över hela landet, med ett undantag. Det är Malmö, som har en större andel upphävda beslut än andra delar av landet. Från olika håll har det riktats uppmärksamhet på dessa frågor. Det är anledningen till att de kontaktkonferenser har ägt rum som jag pekade på i mitt svar. Socialstyrelsen hart.ex. när det gäller socialkonsulenternas arbete tagit initiativ till konferenser runt om i landet för att förbättra kontakten mellan länsrätterna och de sociala centralnämnderna. Det är ett sätt som vi kan använda oss av för att få en likartad bedömning och slippa den mycket uppslitande situation som det är fråga om när ett beslut ändras. Även om det slutliga beslutet kanske är det riktiga, är det en stor otrygghetsfaktor för barnen. Jag vill än en gång upprepa att i dessa kontaktkonferenser också deltar representanter för kammarrätterna. Det har också ägt rum en central konferens på initiativ av socialstyrelsen i vilken domstolsverket och Kommunförbundet deltog. Uppmärksamheten är således riktad på dessa frågor. Det är naturligtvis även socialdepartementets uppgift att följa dessa frågor, och vi kommer även i fortsättningen att peka på behovet av återkommande konferenser och fortlöpande samarbete för att få en enhetlig bedömning. I detta arbete måste i alla lägen barnens bästa vara det riktningsgivande — det är min uppfattning. Det är ju själva grunden för vuxenlivet som läggs i barnaåren. Att barnet får en trygg uppväxttid med möjligheter till identifikation med en vuxen med vilken barnet har en stabil kontakt är oerhört väsentligt för barnets utveckling. Det är detta vi måste eftersträva i alla sammanhang. En mycket viktig fråga, som inte minst har belysts i det arbete som har ägt rum kring hela socialtjänstlagen, är vad som kan göras för de barn som far illa och som vi ännu inte har nått med våra åtgärder. Man har kommit fram till att vi måste ha en helhetssyn på familjen, att vi måste arbeta med uppsökande verksamhet och att vi också, för att förebygga problem, måste ha en social planering när våra nya samhällen planeras. Det är alltså sammantagna åtgärder — kontakter med föräldrarna och åtgärder på barnavårdscentraler och i skolan — som gör det möjligt att upptäcka när barn far illa och ge dem den hjälp och det stöd som de och föräldrarna behöver. Det är på detta sätt vi måste arbeta för framtiden. Jag vill slutligen, som svar på en av de frågor som Lena Öhrsvik ställde, säga att detta är ett arbete som pågår dagligen och stundligen inom socialdepartementet. Vi följer upp allt som händer på detta område, och vi kommer att föreslå åtgärder i takt med att vi kan hitta konkreta och bra lösningar för barnens bästa.
Herr talman! Jag får tacka för detta kompletterande svar. Det gav en litet annan bild än det första svaret jag fick. Det är bra att det nu är helt klarlagt att det inte skall ske någon särbehandling av dessa barn utan att man skall se till helhetsbilden. Som jag sade tidigare tycker jag att det är bra att denna fråga belyses, men risk har funnits för feltolkningar. Jag är därför glad att vi här har kunnat rätta till detta. Jag vill återkomma till de regionala skillnaderna i rättstillämpningen när det gäller barnavårdslagen. Det gäller ju inte bara antalet beslut, utan det är också fråga om skillnader när det gäller att upphäva beslut som fattats av de sociala centralnämnderna. Där finns det väldigt stora regionala skillnader. Det har i alla fall jag kunnat läsa ut av rapporten. Jag skulle önska att det kunde göras en speciell kartläggning av just de områden där det förekommer särskilt många fall och där det kan misstänkas att man inte har samma tolkning som på andra ställen i landet. Jag sade tidigare att jag tycker det är bra att man har tagit initiativ till kontaktkonferenserna. Det handlar om att man skall kunna få bättre kontakter med varandra och lära mer om varandras jobb. Men jag skulle vilja ha ytterligare någon synpunkt på frågan om social expertis. Det förekommer att man avgör barnavårdsmål utan att social expertis varit inkopplad. Jag vill bara fråga socialministern om det finns några planer på att förändra sammansättningen av länsrätterna eller att någonstans fastslå att social expertis måste inkopplas vid avgörandena.
Herr talman! Jag vill som svar på den sista frågan bara tillägga att vi i de direktiv som vi arbetar med när det gäller den beställning som vi delvis fått och delvis kommer att få från riksdagen om vård utan samtycke och därmed sammanhängande problem lägger stor vikt vid just den här sidan av saken. Det är viktigt att de sociala aspekterna vägs in i sammanhanget på ett annat sätt än som tidigare varit fallet. Det är en av de slutledningar man måste göra, eftersom detta bygger på socialtjänstreformen, enligt vilken den sociala aspekten skall vara med i alla beslut av det här slaget.
Herr talman! Jag vill återkomma än en gång till de regionala skillnaderna. Kan man tänka sig att göra en fördjupad undersökning av de resultat som kom fram i den förra undersökningen? Enligt den tolkning jag gör finns det nämligen regionala skillnader.
Herr talman! Avsikten med de konferenser som äger rum är att få enhetlighet i bedömningen. I det fortsatta arbetet kommer man naturligtvis att gå djupare och inte bara ta hänsyn till antalet fall för att få den belysning som Lena Öhrsvik efterlyser. Det blir en naturlig följd av den debatt som över huvud taget förs om barnens situation i förhållande till den lagstiftning vi Nr 152 har. Det är fråga om en konflikt som är näst intill olöslig när det i relationen Fredagen den barn-föräldrar uppstår en situation som leder till rättsligt förfarande. Det är 23 maj 1980 dock viktigt att man här får en så enhetlig bedömning att den leder till ett bra resultat för både föräldrar och barn. Om det ökande
Herr talman! Jag vill bara lägga till en sak. Jag glömde att tacka socialministern för det klarläggande hon gav när det gäller inställningen till den nya lagstiftningen. Jag tror att det vore bra om regeringen på något sätt utåt kunde offentliggöra den inställningen, så att det inte råder någon missuppfattning. Massmedia har gett oss en bild som kan tyda på att det här förekommer missuppfattningar.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta mot det ökande alkoholmissbruket bland kvinnor och vilken roll jag anser att kvinnoorganisationerna kan spela i arbetet att förebygga och upptäcka alkoholism hos kvinnor. Traditionellt har kvinnor haft försiktiga alkoholvanor och en mera restriktiv attityd till alkoholen än männen. Under de senaste årtiondena noteras dock minskad andel absolutister, ökad alkoholkonsumtion och ökat missbruk bland kvinnor. Ökningen är tydligast i de yngre åldersgrupperna. Högsta alkoholkonsumtionen bland kvinnor har ungdomar i åldern 16-25 år. Av medicinsk statistik framgår att avancerat missbruk har ökat bland kvinnor. Man vet inte hur stort alkoholproblemet bland kvinnor egentligen är. Antalet kvinnor med alkoholproblem i landet har dock uppskattats till ca 60 000 och relationen manliga och kvinnliga missbrukare till 5:1. Kvinnornas missbruk är ofta dolt. Adekvat vård når dem därför alldeles för sent, oftast först i samband med någon akut komplikation. Alkoholkliniken på Karolinska sjukhuset har sedan mitten av 1960-talet haft en del av sitt forskningsprogram inriktat på alkoholproblem hos kvinnor. Skillnader i sjukdomsbild och sjukdomsutveckling mellan kvinnor och män har påvisats. Kvinnornas missbruk tycks vara mera destruktivt. Prognosen är sämre, överdödligheten större. Könsskillnaderna har man i debatten huvudsakligen relaterat till psykologiska mekanismer. När det gäller biologiska aspekter är mycket ännu okänt. Under de senaste åren har effekterna av alkohol i samband med graviditet 23 alltmer uppmärksammats. Man vet att missbruk hos modern inte bara medför en allvarlig social belastning för barnet utan också att det finns risk för fosterskador av varierande omfattning. Då antalet högkonsumenter och missbrukare ökar framför allt bland kvinnor i fertil ålder kan man befara att antalet fosterskador ökar. De behandlingsresurser som finns för alkoholmissbrukare har formats av traditionen att missbrukare är män. Vård och behandling av alkoholskadade kvinnor kan sägas vara ett bristområde. På senare år har det blivit allt vanligare med samtidig vård av kvinnor och män. Särvård har emellertid åter börjat efterfrågas. Motiveringen är att kvinnor på de flesta behandlingsställen är i minoritet och har svårt att känna igen sina egna problem tillsammans med manliga missbrukare. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en utredning om verksamheten med samtidig vård av män och kvinnor vid nykterhetsvårdsanstalter. Samvården hade inte varit helt problemfri, men erfarenheterna var så positiva att det enligt socialstyrelsen borde vara naturligt att genomföra samvård på samtliga anstalter. Denna har enligt socialstyrelsen ett utmärkt terapeutiskt värde som också utnyttjas framför allt inom de miljöterapeutiska institutionerna. Alkoholkliniken vid Karolinska sjukhuset planerar nu att i anslutning till forskningsmottagningen inrätta en specialmottagning för kvinnor med tidigare problem. Information om verksamheten, vilken skall rikta sig till kvinnor inom Stockholms läns landstingsområde, skall spridas till grupper och befattningshavare som möter kvinnor i riskzonen, mödravårdscentraler, socialläkarmottagningar m.m. men även till kvinnoorganisationer. Verksamheten är avsedd som en försöksverksamhet med årsvis utvärdering och rapportering. Kunskapen om alkoholiserade kvinnor beträffande prognos och behandling är bristfällig. Det gäller inte minst flickorna, dvs. den grupp där bruket ökar mest. De skiljer sig i flera avseenden från de vuxna kvinnorna. De har börjat dricka alkohol tidigare och dricker på ett annat sätt, dvs. som pojkarna. Alkoholklinikens fortsatta forskning inom detta område skall inriktas på att studera utvecklingen av alkoholberoende och dess skadeverkningar medicinskt, psykologiskt och socialt för olika åldersgrupper. Uppföljningen och utvärderingen får sedan tjäna som underlag för utformningen av särskilda behandlingsprogram. En målsättning enligt alkoholklinikens planering är att utforma alternativa behandlingsprogram för kvinnliga alkoholmissbrukare. Socialstyrelsens alkoholnämnd har anslagit 500 000 kr. till ett projekt vid Lillhagens sjukhus i Göteborg för att dels ta fram ett informationsmaterial om alkohol och graviditeter, dels utveckla metoder för användning av detta, bl.a. i föräldrautbildningen och i grundskolans högstadium samt för den personal inom socialvård och sjukvård som kommer i kontakt med blivande mödrar. Nämnden har också sedan några år tillbaka i inbjudan att söka medel till försöksverksamhet med fritidsaktiviteter särskilt angivit att flickor i ungdomsåren är en prioriterad målgrupp. Nämnden har dessutom i sina preliminära diskussioner om informationsinsatser i kampanjform på längre Nr 152 sikt tagit upp problematiken kvinnor och alkohol. Fredagen den Genom socialdepartementets delegation för social forskning utgår vidare 23 maj 1980 bidrag till ett projekt om stöd för barn till alkoholskadade mödrar. När det gäller frågan om vårdinsatser och informationsinsatser till gravida — Om det ökande kvinnor bör följande särskilt framhållas. alkoholmissbruket Socialstyrelsen kommer inom kort att publicera en undersökning som = bland kvinnor styrelsen gjort om missbruk under graviditet. Därvid föreslås ett åtgärdsprogram för att dels förebygga uppkomsten av missbruk under graviditet, dels hjälpa mödrar som redan befinner sig i denna situation. Styrelsen förordar ett nära samarbete mellan de hälsooch sjukvårdande och de sociala organen i dessa frågor. I dag pågår en försöksverksamhet vid några mödravårdscentraler i Stockholm och Göteborg med ökade vårdinsatser och informationsinsatser för kvinnor. Verksamheten kommer att utvärderas under slutet av år 1980. Man har etablerat en samverkan mellan mödravårdscentral och socialbyrå där man på olika sätt bemödar sig om att hjälpa och stödja de gravida kvinnorna att avhålla sig från alkohol. Som framgår av det sagda har åtgärder vidtagits och olika försöksverksamheter initierats i anledning av det uppmärksammade ökade alkoholmissbruket bland kvinnor. Det mångfasetterade problem som det växande alkoholmissbruket bland kvinnor utgör medför dock ett behov av särskild uppmärksamhet på detta område. Jag har därför i direktiven till det nyinrättade samordningsorganet för alkoholfrågor bl.a. framhållit att samordningsorganet särskilt bör beakta frågan om det växande alkoholmissbruket bland kvinnor. Också barnens situation i familjer där missbruk förekommer måste uppmärksammas. Möjligheterna att utveckla stöd till gravida mödrar bör uppmärksammas, liksom frågan om ökade förebyggande insatser och särskilda vårdinsatser på området. De särskilda problem som ett alkoholmissbruk under graviditeten för med sig har tagits upp under utskottsbehandlingen av socialtjänstlagen. Utskottet framhåller bl.a. att olika frågor som berör vården av gravida kvinnor med missbruksproblem bör belysas i en utredning. Med hänsyn till frågans vikt och kontroversiella karaktär anser utskottet att denna utredningsuppgift bör läggas på den av riksdagen begärda parlamentariska beredningen för översyn av bl.a. reglerna om beredande av vård utan samtycke. Beredningen bör enligt utskottet behandla den nu aktuella frågan med förtur. Riksdagen kommer inom kort att ta ställning till utskottsbetänkandet. Kvinnoorganisationerna har en viktig uppgift att fylla i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Genom att i sitt arbete skapa en gemenskap och ett kamratstöd bör organisationerna kunna hjälpa kvinnor hos vilka ensamhetskänslor och isolering ofta är en grund till missbruk. Kvinnoorganisationer och andra organisationer och organ som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män bör också kunna göra en viktig opinionsbildande insats. 25 Som jämställdhetskommittén framhållit i sitt förslag till nationell handlingsplan för jämställdhet, kan opinionsbildning mot det ökade missbruket ses som en del av det fortsatta jämställdhetsarbetet. Att överta dåliga vanor från det motsatta könet innebär inte jämställdhet. Könsrollernas betydelse måste beaktas både i det förebyggande arbetet och i utformningen av behandlingsmodeller. Jag har mycket goda erfarenheter av mitt möte med folkrörelserna i april. Därför har jag för avsikt att till hösten inbjuda olika grupper för att fortsätta diskussionen kring problemen inom missbruksområdet. Med tanke på det svåra och sammansatta problem som kvinnornas missbruk utgör avser jag att rikta en särskild inbjudan till kvinnoorganisationerna.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det mycket omfattande svaret. Jag tolkar det så, att socialministern också ser allvarligt på det ökande alkoholmissbruket bland kvinnor. Min fråga gällde således kvinnlig alkoholism och vilken roll socialministern anser att kvinnoorganisationerna kan spela i arbetet mot kvinnlig alkoholism. Det finns starka skäl för att i den alkoholdebatt som förs särskilt och mycket mer ta upp kvinnors alkoholmissbruk. Här liksom i alla andra sammanhang har kvinnor det värre. Det är faktiskt bättre att vara manlig alkoholist, även om kvinnlig alkoholism fortfarande relativt sett är ovanlig. Det finns starka skäl för att kvinnoorganisationerna skall engagera sig i arbetet för att förebygga kvinnlig alkoholism, eftersom kvinnoorganisationerna har breda kontaktytor med alla åldersgrupper. Men tyvärr har kvinnoorganisationerna — med undantag för några av de etablerade politiska kvinnoförbunden -— inte ställt upp särskilt solidariskt. Jag skulle nästan vilja säga att de har svikit. Det starka engagemang och de krav på ansvar för framtida generationer som fördes fram i antikärnkraftsrörelsen kan behövas lika väl i den här debatten. För när kvinnor missbrukar alkohol är det ett större hot mot framtida generationer än när bara männen gör det. Kvinnor dricker dessutom i sin ensamhet, gömmer sig med flaskan, till skillnad från männen. Kvinnor dricker för att döva sin ångest och gör fler självmordsförsök. Nuvarande vårdinsatser ger fler misslyckanden bland kvinnorna än bland männen. Just därför behövs gemenskapen som en lösning på problemen med kvinnors alkoholmissbruk. Det finns ca 60 000 kvinnor med alkoholproblem i landet. I Stockholms län finns det ca 12 000. Var fjärde yngre tonårstjej dricker sig ordentligt berusad en gång i månaden, vilket är mer än bland killarna. Det betyder att morgondagens kvinnliga alkoholist inte kommer att bete sig på samma sätt som dagens. Tonårstjejer tar över mer av killarnas beteende. Man dricker i gäng, vilket i och för sig kan betyda att också tjejerna kommer tidigare till behandling. Men det är inte givet att det blir så. Det faktum att fler tonårsflickor dricker kommer också att betyda att antalet alkoholskadade nyfödda barn, som i dag uppgår till 300-400, kommer att öka. Ca 100 barn har allvarliga skador och kommer att kräva vårdinsatser från samhällets sida, förutom att mödrarna inte själva har förutsättningarna att bidra med vårdinsatser. Det är djupt tragiskt — barnen kommer att bli institutionaliserade redan från början samtidigt som samhället måste ställa upp med massor av resurser som det hade varit långt bättre om man hade satsat dessförinnan. Det är ju också av dessa skäl som nu uppmärksamheten riktas så starkt mot gravida kvinnors alkoholproblem. Det är också den gruppen av kvinnliga alkoholister som är föremål för de flesta satsningarna. Men det finns, herr talman, egentligen något djupt tragiskt också i detta. Kvinnor blir föremål för alkoholistvård, inte därför att de själva behöver hjälp utan för att det ofödda barnet måste skyddas. Jag har vid ett flertal tillfällen diskuterat de här frågorna och funnit att det ibland är fruktansvärda angrepp som riktas mot alkoholiserade gravida kvinnor. Omsorgen om kvinnorna själva är obefintlig. Det har i dagarna från kyrkligt håll ställts krav på att införa förbud mot rökning och alkoholbruk för gravida kvinnor. De gånger man från de här gruppernas sida går in i frågor som rör kvinnors villkor är det inte för att stötta dem utan för att straffa dem. Det finns i så fall lika starka skäl att också ställa krav på förbud mot de blivande pappornas alkoholbruk, bl.a. därför att alkoholiserade män också är ett hot mot framtida generationers psykiska hälsa. Barnmisshandel är ingen ovanlighet i de fallen liksom inte heller kvinnomisshandel. Gravida kvinnor behöver också stöttas i sin strävan att komma från alkoholbruk eller missbruk. Männen spelar därför en viktig roll i de sammanhangen. Karin Söder har i sitt interpellationssvar räknat upp en hel del insatser, men det mesta av dessa insatser riktar sig till gravida kvinnor. Därför finns risken att äldre kvinnor inte blir föremål för insatser. Det finns en del forskare som menar att kvinnor som varit hemmafruar i hela sitt liv riskerar att komma i en sådan kris när barnen flyttar hemifrån och när mannen satsar alltmer på sin karriär att de kan bli alkoholiserade. När nykterhetsrörelsen talar om att ändra alkoholkulturen har det hittills aldrig förts en debatt om hur man skall kunna förebygga och förändra den miljö i vilken kvinnorna kan riskera att bli alkoholiserade. Vi måste nu börja med att göra ordentliga insatser på det området. Kvinnor utsätts för ett dubbelt förtryck av alkoholen, dels som alkoholisthustrur, som blir misshandlade, dels som alkoholmissbrukare. I många sammanhang har man förringat alkoholförtrycket av kvinnorna, därför att alkoholisthustrun har en stor betydelse för att den alkoholiserade mannen inte helt skall falla igenom. Det problemet har därför inte tagits riktigt på allvar. Men när kvinnan själv blir alkoholiserad finns inte alls samma sociala skyddsnät omkring henne. I forskningslitteraturen beskrivs hennes alkoholisthistoria så, att mannen i början t.o.m. uppmuntrar hennes bruk, men när hon sedan blir alkoholiserad riskerar hon att bli frånskild i långt större utsträckning än mannen, gifter om sig både en och två gånger men då oftast med alkoholiserade män. Och behandlingen kommer för sent. Det finns ingen alkoholfri miljö kvar omkring henne. Några ord om vården. Det finns nu samvård på många ställen i landet. Socialministern har nämnt detta i sitt svar. Det finns en del kritik att rikta mot samvård — kvinnorna riskerar nämligen att utsättas för sexuellt förtryck — men jag tror trots allt att möjligheten till samvård måste finnas. Finns inte samvård, finns det i regel ingen vård alls. Eftersom de alkoholiserade kvinnorna är så få byggs inte särskilda hem för dem. De har med andra ord samma situation som de kvinnliga internerna. De får ingen vård på hemorten därför att de är för få. I de fallen kan samvården vara en lösning. Den kan också fungera bättre i en del fall. Men samtidigt måste landstingen sträva efter att få fram bättre vårdenheter som riktar sig till enbart kvinnor. I det sammanhanget är Karolinska sjukhusets försök intressant, i synnerhet som det är meningen att man skall ha ett öppet hus-system. De kvinnohus som nu finns på en del orter i landet bör öppna sina dörrar också för den här gruppen kvinnor och låta hjälp stå till förfogande. Kvinnohusen får inte alltför mycket inrikta sina insatser på att lösa misshandlade kvinnors problem — de måste också ta sig an de alkoholiserade kvinnornas problem. Karin Söder har i sitt svar nämnt att hon i höst inbjuder särskilt kvinnoorganisationerna till diskussion om alkoholfrågorna. Jag är nöjd med att den inbjudan kommer och ser min interpellation som upphovet till det. I den stora sammandragning av folkrörelser som man för en tid sedan hade om alkoholen fanns inga representanter för kvinnoorganisationerna med som talare på programmet. Jag hoppas att det var ett förbiseende, även om det inte har uppfattats som ett sådant. Det är också min förhoppning att jag har fått ett snett urval av de bilder som används i langningskampanjen. Det är nämligen bara killar på de bilder som jag har sett, men jag hoppas att socialministern kan bekräfta att jag inte har sett alla bilder. I den arbetsgrupp på socialdepartementet som ansvarar för langningskampanjen finns av naturliga skäl ungdomsorganisationerna med men inte kvinnoförbunden. Men jag tror inte att det vore så dumt att ha kvinnoorganisationerna med, om det finns ett starkt intresse för att identifiera de unga flickornas alkoholmissbruk. Ungdomsorganisationerna i all ära, men flickorna har inte alltid fått någon plats i dessa. Mot bakgrund av det som jag här har tagit upp vill jag fråga socialministern vad hon vill göra beträffande särskilt gruppen äldre alkoholiserade kvinnor. Hur skall man kunna förebygga att det uppstår problem, och vad skall man göra för att upptäcka problemen, så att den alkoholiserade kvinnan inte blir den osynliga kvinnan? Jag skulle också vilja höra litet mer om vilka metoder man använder inom socialdepartementet för att identifiera kvinnors alkoholmissbruk och hur man vill föra ut den kunskap som man då har skaffat sig. Vidare skulle jag vilja veta, om socialministern är beredd att ta fler initiativ till försöksverksamhet med öppet hus och enkönad vård av det slag som förekommer på Karolinska sjukhuset.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Bonnie Bernström om den folkrörelsekonferens som vi hade under april månad och om kvinnoorganisationernas deltagande. Vi hade en talarlista på förmiddagen. Det hölls inte långa inledningstal utan det gjordes korta inlägg. De som talade representerade både män och kvinnor. Representanterna för alla organisationer — 123 hörsammade kallelsen — hade sedan möjlighet att göra så långa inlägg som de önskade. Det gällde också representanterna för de inbjudna kvinnoorganisationerna. Dess värre hörsammade ett par av de största kvinnoorganisationernaiinte inbjudan. Av de kvinnoorganisationer som var representerade var det tre som uttalade sig genom sina representanter. Kan det riktas kritik mot oss i detta avseende, skall vi naturligtvis ta kritiken ad notam. Mötet var emellertid mycket viktigt, eftersom det gav synnerligen värdefull information. Det presenterades många värdefulla uppslag om hur vi skall kunna komma till rätta med alkoholproblemen, och det är det viktigaste. Redan vid detta tillfälle hade jag beslutat att inbjuda olika rörelser för att man i mindre grupper skall kunna fördjupa diskussionen. Det gäller bl.a. kvinnoorganisationerna. Jag låter emellertid gärna Bonnie Bernström ta åt sig äran av att jag har inbjudit kvinnoorganisationerna. Det viktigaste är ju att vi tillsammans försöker hjälpa kvinnorna. Allt annat är oviktigt i sammanhanget. Detta om detta. Låt oss förena oss i arbetet på det här området. Jag tror faktiskt att kvinnoorganisationerna inte har funnit sin roll i det här arbetet. Det beror nog inte på brist på vilja, men man har kanske så liten erfarenhet att man inte riktigt vet hur man skall gå till väga. Det bästa som vi då kan göra är att tillsammans försöka hitta vägarna, så att vi kan nå de mål varom vi är ense. Det ställdes vissa andra frågor, men svaren har delvis redan givits. Bonnie Bernström frågade vad vi kan göra för de äldre kvinnorna. Här tror jag att kontakten mellan kvinna och kvinna spelar en mycket stor roll. Jag tror att vi måste hjälpas åt att söka reda på de människor som har de här problemen. Ofta sitter de här kvinnorna ensamma med sina problem. Ett faktum som gör detta arbete svårt är fördomen att det är mycket skamligt för en kvinna att ha alkoholproblem, medan det är mer acceptabelt när det gäller en man. Detta gör ju att kvinnorna mycket länge döljer sin oro och den skam som de upplever. Därför behövs det verkligen uppsökande verksamhet, helt enkelt medmänsklighet, för att klara problemen. Jag vill också säga, som svar på de frågor Bonnie Bernström ställde när det gäller det framtida arbetet och hur vi på socialdepartementet försöker tackla problemet, att i de direktiv som nu är färdiga för samordningsorganet har vi speciellt betonat kvinnornas situation. Jag förutsätter att man i den gruppen initierar de försök som är nödvändiga för att vi skall komma åt problemet på ett bättre sätt än vi kunnat göra hittills.

Om det ökande Jag vill understryka vad Bonnie Bernström sade om att många alkoholi — alkoholmissbruket serade män — men långt ifrån alla — har hustrur som ställer upp, medan — bland kvinnor männen flyr när kvinnorna får alkoholproblem. Kvinnan är ensam med sina bekymmer i mycket högre grad än vad mannen är. Det måste också sätta sin prägel på vårdkedjan, på hela rehabiliteringen och på den miljö som kvinnan, efter att ha fått vård, kommer tillbaka till. Det är en lång rad problem vi står inför som måste belysas, och jag hoppas att det pågående och det kommande arbetet skall ge värdefulla bidrag och att ny försöksverksamhet kan initieras. Vi har alltså ett vårdansvar här, oavsett hur vi behandlar problemet. Kan man då inom de ramar som finns hitta nya former som är speciellt anpassade för kvinnorna är detta att hälsa med tillfredsställelse. Som har framgått av vad jag redan sagt menar jag naturligtvis inte att det bara är de gravida kvinnorna som behöver stöd, även om en gravid kvinna som självständig individ behöver hjälp — inte bara därför att hon är gravid utan i hela hennes situation — utan det är många andra. Till sist vill jag säga att jag tror det är mycket betydelsefullt att vi i de kampanjer som pågår ägnar de unga kvinnorna, tonåringarna, speciell uppmärksamhet, så att vi på det sättet förebygger problemen för framtiden. Jag delar även i det avseendet Bonnie Bernströms uppfattning att utvecklingen är fruktansvärt oroande, med de konsekvenser det kan ha för framtiden. Detta skall vi ägna speciell uppmärksamhet i det fortsatta arbetet och även i antilangningskampanjen.

Herr talman! Först vill jag bara reda ut det som gällde den stora debatt om alkoholmissbruket som ägde rum med folkrörelserna i socialdepartementets regi. Jag utgår från att det var både män och kvinnor uppsatta på talarlistan där, eftersom både fackföreningsrörelsen och ungdomsförbunden skall representera kvinnor och män. Det var litet tråkigt att inte kvinnoförbunden var med där. Orsaken vill jag inte diskutera nu — jag vet inte heller vad som var orsaken till detta. I den alkoholdebatt som vi nu för finns det fortfarande risk att vi glömmer bort att också kvinnor kan råka ut för alkoholproblem. Ber man skolbarn göra en teckning av en alkoholist är jag ganska säker på att de ritar en 40-årig man. Möjligtvis ritar de en något yngre man, men det är ganska otroligt att de gör en teckning av en kvinnlig alkoholist. Man identifierar inte alkoholister som kvinnor. Jag vet inte om alla de bilder som använts i langningskampanjen bara visar killar, men om det är så hoppas jag att man ändrar på det och riktar budskapet också till de unga tjejerna. Det är väldigt allvarligt om man inför SÅ den unga generationen fortsätter med att förmedla bilden av att det inte finns några alkoholiserade kvinnor. En hjälp för äldre alkoholiserade kvinnor tror jag vore att införa någon form av uppsökande verksamhet som riktade sig till de kvinnor som inte förvärvsarbetar utanför hemmet och vilkas barn just flyttat hemifrån — de är inte svåra att hitta, för vi vet ju när ungarna har slutat skolan. Frågan om i vems regi en sådan verksamhet skulle bedrivas har jag inte tagit ställning till, men det kan vara kvinnoorganisationer som får särskilt stöd för detta eller det kan vara någon form av insatser från den sociala sidan i samhället. Orsaken till att man nu riktar sig till de gravida kvinnorna är naturligtvis att man har lätt att komma i kontakt med dem, men det är lika lätt att få kontakt med kvinnor vilkas barn har slutat skolan, eftersom man som sagt kan ta fram uppgifter om när barnen slutat skolan och när de flyttat hemifrån. I det senaste numret av tidningen Vi har man en artikel om kvinnor och alkohol. Olyckligtvis lyder rubriken på den artikeln: Lite vin skadar inte barnet. I bildtexten står det: ”Bara ett tungt, dagligt alkoholbruk under hela graviditeten medför risk för skador på fostret.” Den som är auktoritet i det här sammanhanget är Kajsa Sundström, gynekolog på socialstyrelsen. Hon framför i och för sig också en varning för att dricka alkohol under graviditeten, men tyvärr har det budskapet kommit i skymundan. Tidningen Vi kan därför sägas ha vinklat uttalandet om att man kan dricka litet vin under graviditeten utan att det skadar barnet.

Herr talman! Einar Larsson har frågat mig om jag är beredd att meddela när investeringsbidragen till lantbrukare kan betalas ut. Einar Larsson hänvisar till en tidningsuppgift där det anges att f. n. omkring 200 milj.kr. av bidragen till de mindre företagen och lantbrukarna inte är utbetalade. Ansökningar om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning prövas av riksskatteverket. Verket sköter också om utbetalningen av bidragen. Beslut i dessa ärenden kan dock meddelas först sedan taxeringsperioden gått till ända. Anledningen till detta är att investeringsbidraget är ett komplement till det särskilda investeringsavdraget och därför kan medges endast om avdraget inte kunnat helt utnyttjas. Genom att taxeringsperioden för 1979 års taxering förlängts till utgången av oktober månad har riksskatteverkets egentliga handläggning av bidragsärendena kunnat påbörjas först i november 1979. Under hand har jag inhämtat att riksskatteverket hittills fått in 16 900 bidragsansökningar avseende 1979 års taxering. Totalt gäller dessa ansökningar ca 235 milj.kr. I dagsläget har 14 500 ärenden avgjorts och ca 130 milj.kr. betalats ut. Beslut om utbetalning har meddelats Jag vill betona att det resterande beloppet, omkring 90 milj.kr., inte bara avser oavgjorda ansökningar utan också ansökningar som avslagits därför att förutsättningar för investeringsbidrag saknats. Enligt riksskatteverket har sökta bidrag på ca 36 milj.kr. hittills avslagits. Jag utgår ifrån att de ännu icke avgjorda ärendena — omkring 2 400 ansökningar — blir slutligt behandlade så snart detta är möjligt.